Herr talman! Sjukförsäkringssystemet har varit föremål för en mycket livlig debatt den senaste tiden, främst beroende på att kostnaderna stigit högst avsevärt, närmare bestämt med 8 miljarder kronor det senaste året. Det finns all anledning att ställa frågan: Har svenska folket blivit så mycket sjukare? Så är naturligtvis inte fallet. Det finns flera orsaker till de enorma kostnadsstegringarna, som inte kan förbigås med tystnad. En av orsakerna är utan tvivel det nya systemet för korttidssjukpenning, som visat sig vara precis så komplicerat och ha så många bieffekter som vi förutspådde när systemet infördes. Kostnaden för detta system beräknades till 3,2 miljarder, men de verkliga kostnaderna närmar sig 4 miljarder kronor. Jag återkommer senare till en reservation i denna fråga. Det s.k. sjuktalet, dvs. antalet sjukdagar per person och år, har ökat från ca 18 dagar 1983-1984 till 24-25 dagar för närvarande. Då skall uppmärksammas att en ökning med endast en dag kostar ca 1,2 miljarder kronor. Orsaken till ökningen av sjuktalet kan diskuteras. Det är ett känt faktum att sjukskrivningarna ökar under en högkonjunktur, när det är gott om arbetstillfällen. Vissa månader har antalet sjukskrivningar ökat med upp till 30 20. Enligt riksförsäkringsverkets utredningar kan en kostnadsökning om närmare 1 miljard kronor inte förklaras. Enligt uppgifter från verkets chef kan här inrymmas vad vi i dagligt tal brukar kalla missbruk. Andelen långa sjukskrivningar ökar av flera skäl. Ett skäl är utan tvivel att vården inte fungerar som den skall. Detta nämns inte i någon utredning. Många människor får stå i sjukhusköer i månader och år och går sjukskrivna 93 under väntetiden. Rehabiliteringsarbetet ligger så gott som helt nere, framför allt i arbetsskadeärenden, där det dröjer upp till 3-4 år innan ärendena är avgjorda i högsta instans. Enligt riksförsäkringsverket har försäkringsöverdomstolen ändrat praxis förutom i arbetsskadeärenden också i sjukskrivningsärenden, t.ex. vad gäller sjukskrivning under utbildning. Detta bidrar till längre sjukskrivningar liksom till att sjukskrivna får vänta längre tid på att bli förtidspensionerade på grund av att arbetsanhopningen vid försäkringskassorna har blivit så stor. Försäkringskassornas kontrollfunktion har varit minimal beroende på att de tvingats prioritera korttidssjukskrivningar och arbetsskadeärenden. Det har t.ex. inte funnits en enda sjukkontrollant i Stockholm på flera år och endast sju åtta sjukkontrollanter i hela landet. Nu skall kontrollen öka, vilket är absolut nödvändigt. Det är uppseendeväckande att en stor majoritet av svenska folket — närmare bestämt 86 20 — enligt en opinionsundersökning anser att människor ”fuskar” med sjukförsäkringen. Att sjukförsäkringen dessutom används som ett konfliktvapen gör sannerligen inte saken bättre. Alla sådana tendenser måste med kraft avvisas, om vi skall behålla respekten för vårt socialförsäkringssystem. Det är glädjande att vi i opinionsundersökningen kunde konstatera att en majoritet ville att kontrollen skall öka och att man tycks ha förståelse för att politikerna vill vidta vissa åtgärder. Herr talman! I det här betänkandet behandlas dels anslag som föreslagits i budgetpropositionen, dels ett stort antal motioner från allmänna motionstiden men också propositionen om tillämpningsföreskrifter när det gäller nedsättning av avgifter för pensionärer i sjukhusvård. I det sistnämnda ärendet fattade vi ett beslut för någon månad sedan, varför jag här inte ämnar orda mer om det. Jag vill endast uttrycka min tillfredsställelse över att vi nått en överenskommelse som innebär att en egen bostad, bostadsrätt och/eller fritidshus inte skall utgöra hinder för avgiftsnedsättning. Därmed övergår jag till reservationerna. I reservation 1 upprepar vi vårt gamla besparingsförslag om att kompensationsnivån i sjukförsäkringen skall minskas till 80 26 under de första tre månaderna av en sjukperiod per år. Detta vårt förslag har en naturlig bakgrund i vårt skattesänkningsförslag, som innebär att de flesta faktiskt får mer kvar av sin sjukpenning efter skatt än vad fallet är i dag med den 90-procentiga kompensationsnivån. Besparingseffekten bör tillföras statsbudgeten genom en omfördelning av avgiftsuttaget. I reservation 2 konstaterar vi att de nya reglerna vid korttidssjukskrivning givit helt orimliga effekter. Vid undersökningar som gjorts vid flera försäkringskassor har konstaterats att det i nio fall av tio gjorts felaktiga utbetalningar. Ersättningsnivåerna har varierat från hälften av den ersättning som bort utgå till dubbel ersättning. På grund av arbetsbelastningen vid kassorna har heller inte kontroller medhunnits. Systemet är svåradministrerat och kräver stora arbetsinsatser från försäkringskassans sida, och trots detta sker alltså massor av felaktiga utbetalningar. I uppemot 45 96 av ärendena får man för mycket i ersättning, medan man i 10—20 96 av fallen får för litet. Det är naturligtvis mycket otillfredsställande. Systemets uppbyggnad kan i sig ge orimliga effekter. ”Det är inte moraliskt försvarbart att sjuka skall få mer i lön än de som jobbar”, utropade t.ex. Metallfacket vid SKF i Göteborg i LO-tidningen nr 38 förra året. Jag delar den åsikten. I det här fallet gjorde man i Metallklubben så, att man lade ”överskottspengarna” i en särskild pott. Men det kan faktiskt inte försvaras att sjukförsäkringssystemet är uppbyggt på det sättet. Här bör alltså en ändring komma till stånd. Det är alldeles uppenbart att det nya systemet medfört ökade kostnader för sjukförsäkringen, och vi anser att regeringen snarast bör komma med förslag till ett nytt, rättvisande regelsystem för korttidssjukskrivna. I en interpellationsdebatt för någon vecka sedan gav jag socialministern ett tips om hur man kunde förfara. Det tipset har jag fått från personalen vid min egen försäkringskassa. Det liknar det norska systemet. När man lämnar in sitt sjukintyg lämnar man samtidigt in ett intyg från arbetsgivaren där det uppges hur stort inkomstbortfallet blir, och så får man helt enkelt 90 20 av den bortfallna inkomsten — ett mycket enkelt system som skulle ta bort mycket av det krångel som i dag föreligger när det gäller uträkningar. Socialministern lovade att åtminstone titta på förslaget. Jag hoppas att han tycker att det är bra. I reservation 4 föreslår vi tillsammans med centerns representanter en s.k. arbetsgivarperiod under de första 14 sjukdagarna. Kostnaderna inom försäkringen kunde på det sättet minskas. De insparade personalresurserna vid försäkringskassorna kunde i stället användas till betydligt angelägnare ändamål, nämligen till rehabilitering av långtidssjukskrivna, vilkas sjukskrivningstid då kunde minska. För arbetstagarna skulle detta system innebära en god trygghet vid sjukdom, samtidigt som arbetsgivarna finge ett ökat incitament till att motverka arbetsskador genom arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vi anser att regeringen snarast bör förbereda ett sådant förslag, som bl.a. framlagts av riksförsäkringsverkets generaldirektör och som tillämpas t.ex. i Danmark. I reservation 6 återkommer vi till frågan om egenföretagarnas sjukpenningskydd. Vi har i flera år påtalat förhållandet att egenföretagare ofta får erlägga betydligt högre socialavgifter än vad vederbörande får ut som socialförsäkringsförmån. De får helt enkelt betala en extra skatt. Sjukförsäkringsavgiften beräknas t.ex. på den taxerade inkomsten, men egenföretagarens sjukpenninggrundande inkomst beräknas i regel endast på vad som motsvarar skälig lön för en anställd. Många småföretagare, speciellt jordbrukare, har låga nettointäkter och därmed också mycket dålig täckning för inkomstförlust vid sjukdom. Vi anser därför att det finns behov av en frivillig sjukförsäkring som täcker denna inkomstförlust. Den nuvarande frivilliga försäkringen borde kunna utökas så att sammanlagd obligatorisk och frivillig sjukpenning kunde utgå med ett belopp som motsvarar avtalsenlig lön i resp. yrke. Det lägsta ersättningsbeloppet — och avgift som motsvarar detta — bör bestämmas till föräldraförsäkringens grundbelopp. Högsta förmån bör baseras på en inkomst om 7,5 basbelopp. Vi anser att regeringen snarast bör lägga fram ett förslag om en sådan frivillig sjukpenningförsäkring för egenföretagare. Till sist några ord om det särskilda yttrandet. I flera motioner har man tagit upp det sneda förhållandet att sjukförsäkringen medger endast hel resp. halv sjukskrivning. En person som kunde klara sig med en tredjedels sjukskrivning tvingas i dag helt enkelt att sjukskriva sig till hälften. En finare gradering av sjukpenningen skulle naturligtvis vara värdefull från rehabiliteringssynpunkt. Nu har rehabiliteringsberedningen — som för närvarande är på remiss — föreslagit fler sjukpenningnivåer, varför vi nu avstår från att reservera oss. Vi vill emellertid understryka det angelägna i att en sådan reform snarast kommer till stånd. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet slår vakt om den generella socialförsäkringen, som i långa stycken är en frukt av liberal reformpolitik. Jag tycker att det finns skäl att redan i inledningen slå fast denna folkpartiets samlade syn på socialförsäkringssystemen. Men flera av de systemen lider av akuta brister. Dagens debatt handlar om sjukförsäkringen och i viss mån arbetsskadeförsäkringen, eller om huruvida en samordning av försäkringarna på dessa områden är möjlig eller inte. Sjukförsäkringen har i dag sådana brister att miljoner strömmar ut ur systemet. Det är pengar som måste finnas för att försäkringssystemet skall fungera. Men framför allt handlar det om vad vi får för sjukförsäkringspengarna. Kommer dessa de människor till del som bäst behöver dem? Är det enda saliggörande att tillföra pengar så att den sjukskrivne får sin ersättning? Självfallet är detta viktigt. Men vad kan de miljoner som strömmar ut ur systemet användas till i stället för som nu till överkompensation? Låt mig också påminna om att folkpartiet motsatte sig timsjukpenningreformens utformning, därför att riskerna för övereller underkompensation för den ersättningsberättigade var stora. Rättvisekravet hävdar vi också, nämligen att den som är sjuk skall ha rätt att få rätt sjukersättning. Herr talman! Är systemet bra som det är? De undersökningar som gjorts inom försäkringskassorna visar att en stor del felaktiga ersättningar utgått och att kompensationsnivåerna varierat från hälften av den ersättning som bort utgå till dubbel ersättning. Dessutom har de nya reglerna visat sig mycket arbetskrävande för kassorna. Det är uppenbart att reglerna har samband med de ökade kostnaderna för sjukförsäkringen och det ökade antalet sjukanmälningar. Den tyngande hanteringen av timsjukpenningen och arbetsskadeförsäkringen har inneburit att försäkringskassorna eftersatt kontrollen i sjukpenningärenden, och de har inte fått tillräcklig tid för rehabiliteringsärenden. Detta är ett inhumant försäkringssystem som låter människor gå sjukskrivna onödigt lång tid, därför att kassorna inte har tillräcklig tid för rehabiliteringsärenden. Det är också orimligt att medel skall saknas i vården, så att sjukskrivna inte snabbt får operationer utförda och sedan kan gå tillbaka till sina arbeten. Min erfarenhet från rehabiliteringsarbete säger också att svårigheterna att rehabilitera en människa som väntat i 12-15 månader på en åtgärd är uppenbara. Folkpartiet vill därför se ett bättre samband mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Herr talman! I betänkandet säger utskottsmajoriteten: ”Enligt utskottets uppfattning finns det inte anledning till en sådan översyn av sjukförsäkringen som motionärerna förordar.” Detta är klara besked. Socialdemokraterna i utskottet ser inte problemen. De ser inte hur onödiga miljoner rinner bort i systemet. De ser inte människan bakom varje sjukanmälan — de människor som hellre vill få en operation än stå i sjukvårdsköerna månad efter månad. Herr talman! I en interpellationsdebatt för någon vecka sedan debatterades här i kammaren sjukförsäkringssystemet. Socialministern var då inte lika säker som socialdemokraterna i utskottet. Han sade bl.a.: ”Slutsatserna i anledning av denna utveckling inom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är således i första hand att orsakerna måste klarläggas och åtgärder vidtas för att komma till rätta med situationen. Åtgärderna bör vara inriktade på att förbättra möjligheterna till rehabilitering och till förebyggande insatser.” Socialministern har alltså förstått problemet. Han är inte lika säker som socialdemokraterna i utskottet. Varför är ni så kallsinniga? Om man skall sätta in åtgärder i rehabiliterande syfte, så behövs det pengar och personal. Varför vill ni då inte se till att kassornas personal får tid för denna viktiga insats i stället för att administrera ett dåligt system? Varför delar ni inte socialministerns åsikter om att frågorna är viktiga, att de måste åtgärdas och att pengar måste kanaliseras till de viktigaste insatserna för den sjukskrivne, nämligen snabb rehabilitering och snabb vård för att han snabbt skall komma tillbaka till sitt arbete? Varför är socialdemokratin kluven i denna fråga? Herr talman! I avvaktan på att socialdemokraterna skall bli överens inbördes om en översyn av sjukförsäkringssystemet anser folkpartiet att ersättning inte skall utgå för insjuknandedagen. Många insatser krävs inom sjukvården. Självfallet måste alla hjälpa till med de medel som behövs för att korta köerna i vården, för att möjligheterna till rehabilitering skall förbättras och för att tillvaron för handikappade och gamla skall förbättras. Vi anser att en effektiv insjuknandedag skall införas och att den skall kombineras med en 30-dagarsregel, så att inte de som ofta är sjuka skall drabbas oskäligt hårt. Med vårt förslag skulle inte heller någon drabbas av mer än högst 12 karensdagar per år. Herr talman! Bestämmelserna om beräkning av egenföretagarens sjukpenninggrundande inkomst är i dag inte samordnade med avgiftsuttaget. I dag beräknas avgiften på den taxerade inkomsten, medan sjukpenninggrundande inkomst inte får beräknas högre än skälig lön för liknande arbete. Det medför många gånger högre avgifter än de förmåner som grundas på ersättningen. Bara vetskapen om att egenföretagaren har en många gånger längre arbetsdag än den reglerade arbetstiden för anställda borde motivera att sjukersättningen också beräknades efter den avgift som erläggs. Detta är närmast en självklarhet, och därför bör reglerna ändras. Många företagare har också låga nettointäkter och får därför mycket dålig täckning för inkomstförluster vid sjukdom. Regeringen bör därför få i uppgift att lägga fram förslag till en bättre frivillig försäkring för egenföretagarna. Herr talman! Enligt folkpartiets mening finns inga bärande skäl till att inte tillåta inträde i den frivilliga sjukförsäkringen efter 55 års ålder. Det begränsade skydd som försäkringen ger borde finnas för alla som inte är obligatoriskt försäkrade fram till sin pensionering. Skälen till att man tvingas avveckla ett jordbruk eller ett småföretag innan pensionsåldern inträder kan vara många. Rätten att teckna en frivillig försäkring är därför en självklarhet åven för det ringa antal som hamnat i denna situation. Precis som Gullan Lindblad noterar jag när det gäller avgiftsnedsättning för pensionärer att majoriteten har tillstyrkt folkpartiets förslag att eget boende eller innehav av fritidshus inte skall inräknas vid beräkningen av avgiften för sjukhusvård. Det är bra att den frågan lösts. Herr talman!

Herr talman! Oron över vad som håller på att ske med våra trygghetssystem sprider sig i samhället. Det ökande antalet sjukfrånvarodagar och det stigande antalet arbetsskadeärenden belastar statens ekonomi hårt. För alla berörda som handlägger och administrerar dessa försäkringar är belastningen oerhört stor. De reformer som regeringen lägger förslag om och en lydig politisk vänsterflygel som regel följer innebär bara mera krångel och större utflöde av pengar. Vad som är mest bekymmersamt är väl den dåliga kunskapen om huruvida dessa strömmar av pengar går till rätt ficka. När det gäller många av de reformer som genomförts de senare åren har centern givit uttryck för andra uppfattningar rörande fördelningen av de anslagna medlen. Jag är helt övertygad om att vi har haft rätt i våra förslag. Titta bara på vad som håller på att ske med ATP-pensionerna. Alltmera blir de en grundpension, och det var så vi ville ha det från centerns sida. Eller se på timsjukpenningreformen; vi föreslog ett annat system, mindre byråkratiskt men med rättvisa för dem som inte erhöll fullgod ersättning. I det betänkande som vi behandlar nu för vi återigen fram förslaget om ett arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen. Skälen är många. Bl.a. anser vi det riktigt att arbetsgivaren får ett större ansvar för arbetsmiljön. Det får han om han direkt kan avläsa sjukfrånvaron. De kostnader som i dag skall betalas av en arbetsgivare går via ett avgiftssystem som han kanske inte direkt kopplar till det sjukfrånvarotal han har. Genom ett arbetsgivarinträde skulle den sjuke erhålla sin lön och arbetsgivaravgiften kunna sänkas. För försäkringskassorna skulle frikopplingen från de korta sjukfallen innebära mera tid för rehabiliterande insatser för de långtidssjuka. Detta måste vara rätt väg att gå för att lösa en del av det bekymmersamma läget inom sjukförsäkringen. Om vi ser på förhållanden i våra grannländer, finner vi att Norge sedan många år har arbetsgivarinträde. Ingen av de fackliga företrädarna där för samma argumentation som de svenska fackföreningarna. Tvärtom inser man där vilka ökade möjligheter det finns att kräva insatser från arbetsgivarens sida för att förbättra arbetsmiljön. I vissa fall träder försäkringskassan in t.ex. vid ersättning till kroniskt sjuka. Det finns all anledning för utskottsmajoriteten att studera omvärlden i denna fråga. Utskottsmajoriteten har inte kunnat visa något bättre alternativ. Den är inte ens beredd att uppdra åt regeringen att utarbeta ett förslag med denna inriktning. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Sjukpenningskyddet för egenföretagare är inte samordnat med de bestämmelser som gäller för avgiftsuttaget. Avgiften beräknas på inkomsten enligt taxeringen, medan sjukpenninggrundande inkomst inte får beräknas högre än vad som motsvarar skälig lön för liknande arbete. I vissa fall sker beräkningen med stöd av de senaste tre årens taxering. Det innebär att egenföretagare ibland har högre inkomst än den som grundar rätt till förmåner. Detta är naturligtvis inte bra. Vi har från centerns sida motionerat i detta ärende under många år. Detta förhållande förstärks av att egenföretagare som lantbrukare och småföretagare ofta har låga nettointäkter. Det medför att sjukpenninginplaceringen blir därefter. För att råda bot mot detta har en motion lämnats från centerpartiet, i vilken vi kräver att det skall ges möjlighet till frivillig sjukförsäkring för egenföretagare. Vi har begränsat ersättningen enligt vissa regler och ser detta som en väg att lösa de för egenföretagarna svåra problemen. Utskottet hänvisar i sitt avslagsyrkande till den översyn som pågår i riksförsäkringsverket. Vi anser att detta arbete bör påskyndas. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. SS-årsgränsen för den frivilliga försäkringen utgör ett hinder för många kvinnor främst att erhålla ett skydd vid sjukdom. Det finns många kvinnor som skulle ha erhållit ett bättre försäkringsskydd om denna gräns inte funnits. Det rör sig förmodligen inte om några större kostnader för försäkringssystemet att ta bort denna gräns. Utskottsmajoriteten anser att detta inte skall ske. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Även beslutet om borttagande av det avgiftsfria året i sjukvården för pensionärer har visat sig vara felaktigt. Mycken möda och stora svårigheter hade besparats lagstiftare och administration om regeringen tagit fasta på centerns avslagsyrkande. Återigen får vårt utskott behandla konsekvenserna av detta huvudlösa beslut. Vi vidhåller från centerns sida vårt tidigare ställningstagande i denna fråga. Vi anser att sjukvårdskostnaderna inte skall belasta en pensionär så hårt som de gör när avgift införs från första dagen. För närvarande får försäkringskassans personal ständiga förfrågningar rörande denna reform, som trots uppskjutet ikraftträdande visat sig synnerligen dåligt förberedd. I klantighet mäter sig denna handläggning med den som gällde timsjukpenningreformen. I dag vet kassorna fortfarande inte hur den individuella prövningen skall ske. Jag kan försäkra att detta inte är till fördel för en redan hårt arbetande personalgrupp. Det kan vara denna reform med försämringar som får många ur försäkringskassepersonalen att lämna arbetet för mera normala arbetsuppgifter. Vi har från centerns sida ett andrahandsyrkande i det fall vårt avslagsyrkande inte blir riksdagens beslut. Vårt förslag innebär att vi kräver en generös prövning av de avgifter som skall tas ut. I detta förslag ligger också ett konstaterande om att det var synnerligen felaktigt att ta bort det avgiftsfria året och i stället införa en avgift som prövas för de sämst ställda pensionärerna. Jag vill fråga företrädarna för förslaget om de har insett att man nu igen inför differentierade sjukvårdsavgifter, men bara för de sämst ställda grupperna. Vilken logik ligger det bakom att just dessa inte skulle kränkas i sin integritet av detta prövningsförfarande? Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9. Skall tron på de sociala systemen inom socialoch pensionssektorn bibehållas, måste åtgärder nu vidtas för att hejda kostnadsökningen. Harinte regeringspartiet den framförhållningen, bäddar det för nya, stora problem inom en snar framtid. I stället för att pröva nya vägar hävdar regeringsföreträdarna att allt är bra och vågar inte ta till vara goda idéer. Detta är djupt olyckligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 6, 7, 8 och 9.

Herr talman! Socialförsäkringarna är nu vårt viktigaste fördelningspolitiska instrument. Socialförsäkringarna har också en klart inkomstomfördelande effekt. Det är givetvis huvudorsakerna till att vi ständigt har dessa borgerliga attacker på vårt socialförsäkringssystem. Just nu har man skjutit in sig på sjukförsäkringen. Anledningen till det är att kostnaderna för sjukförsäkringen har ökat och att sjuktalet har ökat med nästan fyra dagar på fyra år. Det är riktigt att det förhåller sig på det sättet. Gullan Lindblad påstår, insinuant som vanligt, att orsaken till detta är att vi sjukskriver oss i onödan — vi skulle mygla oss till lediga dagar med hjälp av sjukförsäkringen! På så sätt försöker moderaterna skapa misstro mot sjukförsäkringen, så att det skall finnas en möjlighet att komma in och försämra den. Gullan Lindblad stödjer sig också på riksförsäkringsverket, för att ge riktig tyngd åt sin kritik. Men vad säger egentligen riksförsäkringsverket? Jo, man avfärdar påståendet att vi skulle sjukskriva oss i onödan. Riksförsäkringsverket har särskilt gått ut för att avfärda den kritiken. Riksförsäkringsverket säger att hälften av ökningen av sjuktalet beror på att arbetsskadade nu får sjukersättning under utbildning och rehabilitering och på att de som väntar på förtidspension går sjukskrivna mycket längre nu, eftersom försäkringskassorna är överbelastade och inte klarar av ärendena inom rimlig tid. Sedan säger Gullan Lindblad: Under en högkonjunktur kan man se att folk sjukskriver sig mycket mer än vad man gör när det är lågkonjunktur. Det förhåller sig faktiskt på det sättet, att när vi har högkonjunktur är det fler människor i arbete. Tidigare gick många av dem på arbetslöshetsunderstöd, och då har man ingen anledning att sjukskriva sig på samma sätt som om man blir sjuk när man har arbete. Detta är de förklaringar som riksförsäkringsverket lämnar till de ökande sjuktalen, men de borgerliga försitter inte en chans att angripa vårt sociala trygghetssystem! Herr talman! I detta betänkande finns också den slutliga behandlingen av pensionärernas avgiftssystem under sjukhusvård. Det är en följd av att en majoritet i riksdagen, bestående av socialdemokrater, moderater och folkpartister, har beslutat att avskaffa pensionärernas fria år på sjukhus. Det här är min tredje period i riksdagen, herr talman, och jag börjar få en viss vana vid att vi förlorar en del omröstningar. Det känns ju aldrig särskilt bra, men det finns vissa graderingar av de känslorna, och jag måste säga att beslutet att avskaffa pensionärernas fria år på sjukhus kändes verkligt plågsamt. Jag känner mig också generad över att vi inte anser oss ha råd att ge våra pensionärer ett fritt år på sjukhus. Beslutet motiverades bl.a. med att pensionärerna nu har det så gott ställt att de mycket väl kan betala avgiften. Ja, man sade t.o.m. att detta var en rättvisereform. Det skulle bli rättvisa för pensionärerna: de skulle få samma villkor som vi övriga. Men då måste man komma ihåg att det fortfarande finns 674 000 pensionärer som har så låg pension att de får pensionstillskott. Dessa pensionärer har inte så god ekonomi att de kan betala sjukhusavgiften. Om de råkar ha en hyra på 2 000 kr. i månaden -— vilket inte är någon ovanlig hyra i dag i nyproduktionen — ligger de som bara har folkpension och pensionstillskott under socialstyrelsens norm för vad som är en skälig levnadsstandard. På den summan skall de då betala en tredjedel av sin pension i avgift för sjukhusvården! Alla turerna omkring avgiftssystemet visar att riksdagen var fullt medveten om att det finns en stor grupp pensionärer som egentligen inte har råd att betala denna avgift. Därför måste man konstruera ett speciellt system som medför en möjlighet till personlig nedsättning av avgiften. Då hamnar vi, precis som Karin Israelsson sade, i det gamla, förnedrande systemet med differentierade avgifter och en prövning av den individuella ekonomin. Tidigare drabbades alla pensionärer, även de rika, och då vart det stort gny hos moderaterna. Då slogs vi på samma sida för att få bort systemet. Men nu drabbar systemet bara de fattiga pensionärerna, och då är det tydligen inte angeläget för vare sig moderater eller socialdemokrater att agera emot det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 10 i betänkandet.

Herr talman! Om Marg6ö Ingvardsson hade hört på allt vad jag sade, hade hon noterat att jag sade att det är viktigt att upprätthålla respekten för vårt socialförsäkringssystem genom att det icke missbrukas, t.ex. när man använder försäkringen som ett konfliktinstrument. Margé Ingvardsson måste väl ändå hålla med om att det inte kan vara rimligt att använda försäkringen vid arbetsmarknadstvister? Sedan kan jag notera att Margé Ingvardsson i huvudsak upprepade de argument jag hade vad gäller orsakerna till kostnadsökningarna. Jag har också läst riksförsäkringsverkets utredning och har där uppmärksammat bl.a. att cirka en miljard kronor icke kan förklaras, utan där döljer sig enligt verkets chef kanske vad vi i dagligt tal kallar missbruk. Jag vill säga att jag är i mycket gott sällskap, eftersom 90 96 av svenska folket har uppfattningen att försäkringen missbrukas. Så jag skäms inte ett dugg för att jag hyser den misstanken. Avgifterna skall inte drabba de fattiga, Margöé Ingvardsson. Det är just därför som vi tillsammans i majoriteten har tillskapat regler som gör att de som bäst behöver hjälpen också skall få den.
Herr talman! Jag försäkrar Gullan Lindblad att jag har lyssnat på vartenda ord. Jag har t.o.m. gjort anteckningar under hennes anförande. Visst är vi överens om att man inte skall använda sjukförsäkringen som ett konfliktvapen — det tror jag inte att det råder några som helst delade meningar om. Men vad Gullan Lindblad gör i sitt anförande är att hon blåser under fördomarna om att det skulle förekomma ett allmänt missbruk av sjukförsäkringen. Den kritiken avfärdar riksförsäkringsverket. Försäkringskassorna har också under senare tid gjort extra sjukkontroller som visar att missbruket inte alls är av den omfattning som Gullan Lindblad och andra försöker göra gällande. Visst finns det delar av vår lagstiftning som missbrukas, och det största missbruket sker inom skattelagstiftningen. Tänk, om moderaterna en enda gång gick upp i riksdagens talarstol och ville ha skärpta regler inom skattelagstiftningen, för att man skulle kunna komma åt det stora skattefusket i det här samhället! Gullan Lindblad säger att vi med kraft skall avvisa missbruket av socialförsäkringarna. Jag tycker att det är angeläget att vi här med kraft avvisar det förtal av vår sjukförsäkring som moderaterna hänger sig åt. När det gäller pensionärernas avgifter vid sjukhusvård, om jag hinner beröra dem på den korta repliktiden, säger Gullan Lindblad att systemet med en personlig avgiftsnedsättning har man åstadkommit för att inte de fattiga pensionärerna skall drabbas. Men vad är det som drabbar de fattiga pensionärerna, Gullan Lindblad? Jo, det är just detta att göra en personlig ansökan och redovisa sin ekonomi och tala om varför man inte har råd att betala den fulla avgiften. Det var just det vi kritiserade när det var fråga om de differentierade sjukhusavgifterna. Men då drabbade systemet även de rika pensionärerna, och då var moderaterna överens med oss om kritiken. Nu tycker Gullan Lindblad och moderaterna att det är ett bra system, när pensionärer som hamnar på sjukhus får lita till vad som kan kallas någon form av välgörenhet.
Herr talman! Jag ägnar mig inte åt förtal, Margé Ingvardsson. Jag bara noterar de förhållanden som de facto råder inom socialförsäkringen i dag. Gå bara till folk som arbetar på försäkringskassan, så får Margö Ingvardsson precis samma uppgifter av dem, och de vet faktiskt vad de talar om. Det viktigaste vi kan göra för att förhindra skattefiffel och annat som Marg6ö Ingvardsson talar om i det sammanhanget är att sänka skattetrycket. En viktig åtgärd för att åstadkomma detta är att vi minskar kostnaderna i de stora transfereringssystemen, precis som det står i årets budgetproposition. Eftersom det skulle vara så förnedrande att ansöka om nedsatt avgift, vill jag fråga om Margé Ingvardsson i så fall totalt underkänner hela vårt socialtjänstsystem, för det är ju baserat på att man gör en prövning i förhållande till den hjälpsökandes inkomst. Sedan vill jag återigen upprepa vad jag sade i förra debatten, nämligen att de pensionärer som är sjukskrivna länge de facto får en förbättrad situation med det nuvarande systemet, och det är en ganska viktig reform.
Herr talman! Gullan Lindblad framhärdar i påståendena om att det sker missbruk av sjukförsäkringen och att man känner till det på försäkringskassorna. Då ber jag Gullan Lindblad: Redovisa vad det finns för undersökningar och vad de har kommit fram till! Det finns nämligen inga undersökningar som visar att det skulle pågå ett omfattande missbruk. Jag tycker att det stora problemet när det gäller människors hälsa och sjukvård är att folk inte stannar hemma när de är sjuka utan går till sina arbeten och smittar arbetskamraterna. Jag känner mig personligen nästan som ett exempel på det i dag. Om den sjukpenningreform som vi nyligen genomfört inte hade skett, skulle folk i ännu större utsträckning fortsätta att gå till arbetet och smitta ner sina arbetskamrater, fast de egentligen borde vara hemma.

Fru talman! Vi har ett socialförsäkringssystem som verkligen utgör ett skyddsnät för invånarna i vårt land, men det finns ändå brister. Några av dem skall jag peka på, och några försämringar har skett under den korta period som jag har suttit i riksdagen. För att emellertid börja med en förbättring som nyligen har genomförts, vill jag nämna regeln från 1987, att ersättning skall utgå till alla från insjuknandedagen. Det är en fråga om rättvisa inom befolkningen i stort, då stora grupper tjänstemän sedan länge haft den förmånen. Det är bra att den orättvisan har åtgärdats. Att sänka kompensationsnivån till 80 96 och införa karensdag, vilket det föreligger förslag om, är naturligtvis en besparing, men det skulle drabba låginkomsttagare, småbarnsföräldrar och människor som i dag kanske ofta är sjuka men är kvar på den allmänna arbetsmarknaden och kan vara i en tillfällig svacka. Om deras ekonomi skulle drabbas ännu hårdare än att de får sjukpenning med 90 96 av lönen, skulle detta kunna betyda katastrof i vissa lägen. Det särskilda yttrandet, som handlar om kvarts och tre kvarts sjukskrivning, innebär ett nytänkande inom sjukförsäkringen. Samma förslag har framförts av rehabiliteringsberedningen. Företrädare för flera partier har i det särskilda uttalandet framhållit vikten av att en sådan möjlighet införs, och vi avvaktar den fortsatta behandlingen av beredningens förslag. De nya sjukpenningnivåerna skulle ha stor betydelse för rehabiliteringsarbetet. Även om några inte kan återgå till åtta timmars arbetsdag, kan de kanske göra en fullgod arbetsinsats under sex timmar. Det är något som miljöpartiet vill införa generellt, men det här är en bra väg. Tre kvarts sjukpenning är väl i första hand en bra sak när det gäller rehabilitering, eftersom det sällan går att göra en effektiv insats på arbetsmarknaden med så kort arbetstid som en fjärdedel. Men man kanske inte kommer helt bort från sitt arbete, utan man kan fortsätta att hålla kontakten och så småningom öka arbetstiden. Det här är en sak som jag tycker är väldigt viktig. Intressant är också reservation 6, angående en frivillig sjukförsäkring för egenföretagare. I avvaktan på riksförsäkringsverkets översyn av egenföretagarnas sjukpenningsskydd yrkar jag bifall till den reservationen vid mom. 9. Sedan kommer jag till den andra avdelningen, om nedsättning i särskilda fall av avgiften för pensionärer vid sjukhusvård. Det är riktigt att det första förslaget mildrades en del genom införande av de olika nivåerna. Men miljöpartiet de gröna yrkar ändå på återinförande av friåret för pensionärer. Pensionärer kommer ofta i svåra situationer, när de är sjuka under en längre tid. Skall de kunna bo kvar i sitt egnahem? Skall de hyra en mindre bostad? Skall de ha någon form av institutionsvård? Dessa överväganden är svåra och ångestfyllda för många, och det minsta vi kan ge dem är tid — tid att tillsammans med make eller maka eller andra anhöriga planera för en ny livsform. Detta gäller både lågpensionärer och dem med bättre pensionsförhållanden. Detta friår skulle vara generellt, inte behovsprövat. Det skulle vara lika generellt som barnbidraget. Jag yrkar härmed bifall till reservation 8. När det gäller prövningen av nedsättningen av sjukhusavgifterna är det viktigt att den blir generös, att hänsyn verkligen tas till möjligheterna och behoven hos pensionärer i vad gäller ekonomiska förutsättningar för rehabilitering, så att de inte genom en dålig ekonomi belastas ytterligare och på det sättet har mindre chans att våga satsa på en rehabilitering. Även vid kortare sjukhusvistelse än en månad anser vi att nedsättning skall kunna erhållas. Undantagspensionärerna, som miljöpartiet på annat håll yrkar skall få sitt pensionstillskott, anser vi i dagens läge generellt skall befrias från sjukhusavgift. Det viktiga är då att vi har en generös prövning vid avgiftsbefrielsen. Jag håller med Margö Ingvardsson om att det är mycket svårt och förödmjukande för pensionärerna att behöva be om en sådan. Sedan behöver de naturligtvis hjälp i många fall, och jag förutsätter att de ändå skall få det. Jag yrkar bifall till reservationerna 9, 10 och 11. Tack för ordet!

Fru talman! Den allmänna sjukförsäkringen utgör en av grundstenarna i den sociala tryggheten. Sjukförsäkringen har också förfinats genom ett målmedvetet reformarbete under många år, och en viktig förändring skedde i december 1987, då timsjukpenningen tillkom. Det var en mycket viktig rättvisereform som då genomfördes, och den har väl ungefär fått det utfall som förväntades vid detta tillfälle. Det bör väl också sägas inledningsvis att det betänkande vi nu behandlar tar upp statsbidraget till sjukförsäkringen, alltså det som täcks i budgeten. I betänkandet behandlas också ersättning för närståendevård, en reform som träder i kraft den 1 juli i år. Denna reform innebär att närstående till svårt sjuka ges rätt till ledighet från sitt arbete med ersättning motsvarande sjukpenningen. Det är alltså ytterligare ett steg för att förbättra tryggheten. Efter att ha lyssnat på inläggen och studerat reservationerna kan jag konstatera att det inte finns så värst mycket nytt i argumentationen. Till dels är det hela en upprepning från interpellationsdebatten om sjukförsäkringen strax före påsk. Gullan Lindblad tog då liksom nu upp kostnadsökningen. Sigge Godin sade i dag att pengarna rinner ut ur systemet, och man har också vid något tillfälle i debatten sagt att det läcker ur sjukförsäkringen och att något måste ske. I det perspektivet skall man alltså se sänkt kompensationsgrad och karensdagar. Jag tycker att socialministern i interpellationsdebatten mycket väl klarade ut de här frågorna. Debatten då handlade ganska mycket om de 8 miljarder som sjukförsäkringen har ökat. Man har delvis också kommit in på detta i dag. Riksförsäkringsverket har gjort en analys av kostnadsutvecklingen och säger att det finns en rimlig förklaring till vart de 8 miljarderna har tagit vägen, och det har också redovisats. 2 miljarder beror på högre löner och därmed högre sjukpenning, och det är en naturlig effekt av systemet. 1,1 miljard beror på fler långa sjukskrivningar. Det är en fråga som i och för sig kan diskuteras. 0,4 miljard beror på ökat antal sjukskrivningar och 3,7 miljarder på den nya timsjukpenningreformen. Den här ökningen var nästan helt efter beräkningarna, och det är alltså inga dramatiska avvikelser. Jag vill liksom Margö Ingvardsson säga att det inte finns någon orsak att tala om missbruk av systemet. Det är att angripa själva försäkringen. Vi har långa sjukfall, och de ökar. Där finns en mycket stor kostnad. Sjuktalet ökar också. Det har förändrats från tid till annan, och det är ingenting ovanligt. Det hänger delvis samman med konjunkturbilden. Sjuktalet var högre på 70-talet och sjönk i början av 80-talet. Nu är man tillbaka på 70-talsnivån, kan man säga. Det är helt normala förändringar som kan ske. Jag tycker att man resonerar på ett felaktigt sätt när man skjuter in sig på en försämring av försäkringen. Naturligtvis måste man gå till grundorsaken: Vad är grundorsaken till långa sjukfall, vad är grundorsaken till sjuktalet? Jo, det är till mycket stor del en dålig arbetsmiljö, som man nu tar upp i arbetsmiljökommissionen. Det beror delvis också på brister i rehabiliteringen. Det är alltså grundorsakerna man måste angripa i stället för att ge sig på själva sjukförsäkringen. Därför avvisar vi mycket bestämt det förslag som kommer från moderaterna, i första hand, och folkpartiet om försämring av sjukförsäkringen, eftersom det skulle få mycket kännbara effekter för de försäkrade. Försäkringen är ju till för att skydda människor från att utöver en dålig hälsa också få en förstörd ekonomi. Avsikten är alltså att man skall ha råd att söka vård eller stanna hemma när man blir sjuk, så att man snabbare och säkrare kan återfå sin hälsa och återkomma till arbetslivet. Denna ambition som vi står för är oerhört viktig ur hälsosynpunkt. Vi tror att det också är god samhällsekonomi att de enskilda människorna har möjlighet att sköta sin hälsa. Därför avvisar vi alltså mycket bestämt de här gamla förslagen om försämringar i sjukförsäkringen genom sänkt kompensationsgrad och karensdagar. När man diskuterar timsjukpenningen gäller det främst kompensationseffekterna. Jag vill understryka det som utskottet säger på s. 5, nämligen att ”de undersökningar som hittills gjorts av kompensationsnivån vid kortare sjukfall avser ett mycket begränsat material”. Och vidare: ”Riksförsäkringsverket har inte kunnat dra några säkra slutsatser av undersökningen utan ansett det nödvändigt att ytterligare analysera orsakerna till kompensationseffekterna.” Vi menar att det i dag inte finns något säkert underlag, och därför måste man gå vidare. Det är alltså för tidigt att liksom göra en slutredovisning eller bedömning av timsjukpenningen, utan det får anstå. Arbetsgivarinträdet har också diskuterats tidigare under åren. I samband med genomförandet av timsjukpenningreformen tecknades en rad avtal om sjuklön. Vi menar att det är oerhört viktigt att följa upp konsekvenserna av dessa avtal när det gäller försäkringen. Det är också det som skall ske. Därför avvisar vi i dag förslaget om att man skall utreda frågan om arbetsgivarinträde. Vi tror inte heller att en sådan åtgärd löser rehabiliteringsbehoven ute på arbetsplatserna. Det är ett felaktigt synsätt. Det ligger dessutom en mycket stor fara i om arbetsgivaren skulle bli sjukkontrollant. Det är ju en del av arbetsgivarinträdet. Det får således mycket farliga effekter. Man kan också misstänka att arbetsgivaren skulle få ett direkt ekonomiskt intresse att styra sin anställningspolitik på så sätt att personer som kan förväntas ha hög sjukfrånvaro inte anställs. Det finns således farliga moment i detta förslag. Vi avvisar det därför ifrån utskottets sida. När det gäller egenföretagarnas sjukpenningskydd, får vi hänvisa till den översyn som pågår i riksförsäkringsverket. Frågan får därefter redovisas till riksdagen i vanlig ordning. Jag vill även ta upp frågan om avgift vid sjukhusvård. Den behandlas nu för tredje gången. Beslut i principfrågan fattades i december. Vi menar att man måste respektera riksdagens beslut. Utskottet finner således ingen anledning att ompröva beslutet om att slopa det avgiftsfria året. Det system som har antagits menar vi ger ett totalt sett gynnsammare utfall än tidigare. Pensionärerna får en avgift som är beräknad på samma sätt som för alla andra personer som är intagna på sjukhus, dvs. med hänsyn till inkomstens storlek och inte till inkomstens art. Det är också en viktig utgångspunkt. Avgiften blir också lägre för väldigt många, framför allt för dem som har låga pensioner. Fru talman! Till sist vill jag påpeka att riksdagen under punkt 17 gör ett tillkännagivande till regeringen beträffande förmögenhet vid boende. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag håller verkligen med Börje Nilsson i ett avseende, nämligen att den allmänna sjukförsäkringen är en av grundstenarna i vårt trygghetssystem. Därom råder inga delade meningar i utskottet, i all synnerhet icke ifrån den som i många, många år har arbetat med försäkringen som anställd. Just därför att man månar om försäkringen är det så oerhört viktigt att den icke på något sätt kan misstänkas eller missbrukas. Vi måste verkligen se till att vi har respekt för vårt socialförsäkringssystem. Jag noterar att Börje Nilsson är mycket nöjd med sakernas tillstånd. Han säger att korttidssjukpenningsystemet har fått ungefär förväntat resultat. Vad säger Börje Nilsson om att det har kostat en miljard utöver vad man hade beräknat? Enligt de utredningar som har gjorts av försäkringskassorna visar det sig att nio av tio får fel sjukpenning utbetald. Man kan inte klara kontrollen. Vad sägs om detta? Är Börje Nilsson också nöjd med att många får en överkompensation från försäkringen, eftersom man dels har den allmänna försäkringen, dels avtalsförsäkringar som gör att man i många fall får ända upp till 120 96 i ersättning. Det kan väl ändå inte vara rimligt? Att samma saker upprepas i dag som före påsk är ganska naturligt. Jag hade då en interpellationsdebatt med socialministern, och det är ju som bekant samma debattör i dag. Börje Nilsson säger att det inte finns någon orsak att tala om missbruk. Vad säger då Börje Nilsson om den miljard i extra kostnader som över huvud taget inte kan förklaras? Generaldirektören för riksförsäkringsverket har sagt att i den siffran kan naturligtvis dölja sig vad man i dagligt tal kallar för missbruk. Även 90 96 av svenska folket anser att man har skäl att misstänka detta. Jag vill säga några ord om arbetsmiljökommissionen. Förlåt mig, Börje Nilsson, men det är väl om något den obotfärdiges förhinder. Såvitt jag kan förstå är arbetsmiljöerna i Sverige bland de bästa i världen. Tack och lov för att det är så. Samtidigt har vi det högsta antalet arbetsskador som kan noteras i något land. Det stiger oupphörligt i höjden jämfört med exempelvis de andra nordiska länderna. Här sitter man nu och fördröjer tiden och utreder. Under tiden ramlar miljonerna och miljarderna ur systemet. Börje Nilsson avvisar naturligtvis som vanligt vårt förslag om sänkt kompensationsnivå. Om Börje Nilsson emellertid hade hört på vad jag sade, hade han fått klart för sig att genom att vi samtidigt sänker skatten så får man, trots att vi minskar kompensationsnivån med 10 96 de första tre månaderna, faktiskt mera kvar i portmonnän med vårt förslag. Det är viktigt att det kommer fram i denna debatt. Jag är nöjd med att Börje Nilsson i alla fall inte direkt avvisar förslaget om en arbetsgivarperiod. Det gjorde icke heller socialministern. Han håller dörren öppen. Jag tror att det är viktigt att vi följer upp konsekvenserna av bl.a. de avtal som har ingåtts här. När det gäller den punkten kan vi också vara nöjda. Till sist vill jag fråga om Börje Nilsson har någon avvikande uppfattning i förhållande till vad som sägs i årets budgetproposition och finansplan om att det är nödvändigt att åtgärder vidtas för att man skall komma till rätta med kostnadsexplosionen. Under perioden 1982-1988 har utgiftsökningen inom socialförsäkringssystemet i reala termer varit 6,4 Jo per år. Det sägs i klartext i finansplanen att en av de mest angelägna frågorna när det gäller den ekonomiska politiken är att föreslå åtgärder för att klara de snabbt stigande kostnaderna i de stora transfereringssystemen. Är vi överens på den punkten? Jag delar nämligen finansministerns uppfattning i den frågan. Gör Börje Nilsson det?
Fru talman! Socialförsäkringssystemet är till för de människor som drabbas av sjukdom och arbetsskada. Som situationen ser ut i dag drabbas dessa människor inte bara av sin sjukdom utan också av sjukförsäkringssystemets stelbenthet. Det handlar om långa väntetider — väntetider för handläggning och beslut, väntetider för att komma till läkare och för att få sin operation genomförd, osv. Från folkpartiets sida anser vi att barriärerna mellan de olika systemen måste rivas. Varför avvisar ni socialdemokrater det s.k. Bohusexperimentet, som går ut på att bryta ner gränserna mellan sjukförsäkringen och sjukvården? Vad är det för fel på tanken att öka kapaciteten inom vården så att människor snabbare kommer tillbaka till sitt arbete? Skall regler och vattentäta skott mellan olika system tvinga människor till längre sjukperioder och en svårare väg tillbaka till arbetslivet? Folkpartiet anser att det är viktigt i ett humant samhälle att förkorta lidanden och väntetider. För detta behövs en översyn av sjukförsäkringssystemet så att medel kan överföras från sjukförsäkringen till vården. För någon vecka sedan sade förre socialministern att det är socialdemokratisk politik att se över socialförsäkringssystemet. Varför är hon så pigg på det nu när hon har lämnat sin post? Varför talar den nya ministern med så mjuka tongångar om problemen, medan utskottets socialdemokrater ingenting har förstått och ingenting vill göra? Jag skulle vilja säga att ni är något slags sega gubbar eller gummor. Skall man tolka detta, Börje Nilsson, så att det är en omsvängning på gång? Det kommer att ske någonting, men det sker på något sätt bakom lyckta dörrar. I gårdagens Dagens Industri talar man om att regeringen håller på att se Över systemet. Man talar om att personalförmåner såsom tjänstebil och annat inte skall få räknas in i sjukersättningen. Man berättar också ganska öppet om vad man håller på med i kanslihuset. Men i utskottet vet ni ingenting. Det kan inte vara sant. Ni vet mycket väl att man måste göra någonting åt detta, därför att det kostar mycket pengar. Man måste göra någonting åt det, framför allt därför att det, vilket folkpartiet tycker är viktigt, drabbar de sjuka människorna, Börje Nilsson. Börje Nilsson säger också att man får en förstörd ekonomi om man inte får ersättning för insjuknandedagen. Om man har verklig otur kan det handla om maximalt tolv dagar per år. Men man får inte en förstörd ekonomi när man måste vänta månad efter månad, kanske år, på rehabilitering? Då, Börje Nilsson, får man inte en förstörd ekonomi, när man kanske är förstörd för resten av livet och inte kommer tillbaka till sitt arbete. Är det inte rimligt att vi tillsammans erkänner att vi behöver se över sjukförsäkringssystemen, därför att det är viktigt att något görs ganska snabbt? Folkpartiet anser att pensionsberedningen borde få se över detta. Kunde vi inte vara överens om, Börje Nilsson, att det är skäl att vi gör det och inte låter regeringen hålla på med detta bakom lyckta dörrar?
Fru talman! Precis som Sigge Godin och Gullan Lindblad har sagt, verkar det som om socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet lever fjärran från verkligheten. Det har kommit många rapporter från regeringskansliet om att något är på gång där när det gäller förändringar och att man är djupt oroad över denna utveckling. Det är inget utfall som förväntades när det gäller timsjukpenningsreformen. Man pratade om helt andra siffror när man pratade om finansieringen. Det måste vara något av en skräck även hos socialdemokraterna, när man ser det ekonomiska utfallet av den reformen, eller också var man dåligt förberedd inför reformen. Reformen var dåligt förberedd och mycket byråkratisk och krånglig. Den var i alla fall inte bra. I dag fattar vi ett beslut som egentligen har trätt i kraft när det gäller avgifter för sjukhusvård för pensionärer. Det är på samma sätt en dåligt förberedd reform. Men där är det viktigt att man gör besparingar, som uppgår till kanske 200-250 milj.kr. Då spelar pengarna plötsligt stor roll. Men när det gäller ett utflöde av miljarder från försäkringssystemet har det ingen betydelse. Jag tycker att logiken saknas, när Börje Nilsson skall hävda att detta är bra. Så kan det inte vara. Det är viktigt att gå till grunden med hur systemen utnyttjas och vad som är bäst för de allra flesta. Därför tycker jag att det är riktigt att man också prövar med förändringar. Vårt förslag om arbetsgivarinträde har ni nogsamt avslagit i ett antal år. I Norge hade man i LO-tidningen i mars ett reportage om arbetsgivarinträdet som finns där. Av reportaget framgår att de Metallanslutna i Norge inte kan se att det är något fel med ett arbetsgivarinträde. Man kräver dessutom en utökning av arbetsgivarinträdet till åtta veckor. Det ger verkligen möjligheter att kräva en bättre arbetsmiljö av arbetsgivaren. Åk till Norge och lär av de erfarenheter man har gjort där! Vi har pekat på möjligheterna, men ni har inte tagit chansen att göra något åt detta. Ni tycker att allt är bra och gräver ner er med det.
Fru talman! Senast när vi diskuterade pensionärernas avgifter för sjukhusvård framhöll socialdemokrater och moderater att det var en stor rättvisereform. I dag säger Börje Nilsson att systemet med avgifter för pensionärerna redan från första året är mycket gynnsammare än det tidigare systemet. Det kan jag inte begripa, och det tror jag inte heller att pensionärerna begriper. Hur kan det vara gynnsammare att få betala en tredjedel av sin pension varje dag man ligger på sjukhus jämfört med att få ligga på sjukhus ett år gratis? Det måste väl vara gynnsammare att inte behöva betala någonting alls? Jag gissar att det är den grupp som har förbrukat sitt avgiftsfria år på sjukhus som Börje Nilsson talar om och som får gynnsammare villkor. Det får de. Men om det var den gruppen man ville hjälpa, varför då inte direkt införa detta system just för den gruppen och låta de andra pensionärerna ha kvar sitt friår? Jag gissar att detta är sista gången på en tid som vi kommer att diskutera detta avgiftssystem i kammaren.

Enligt de regler som fastställs i dag skall man alltså inte kunna få nedsättning av avgiften vid sjukhusvård mindre än en månad annat än i mycket speciella fall. Vi utgår från att denne pensionär inte har några speciella omständigheter att hänvisa till. Men detta går alltså inte in i pensionärens budget. Vilket är rådet? Är det socialtjänsten som gäller numera för pensionärer, för att de skall ha råd att ligga på sjukhus?
>» Fru talman! Jag skall inte upprepa det som Marg6ö Ingvardsson sade. Det var ungefär det jag tänkte säga. Jag vill emellertid ta upp några andra saker. Om samma ärende kommer upp igen, hur skall vi då kunna komma med något nytt varje gång? Vi har ju fortfarande samma ståndpunkt, och den framför vi självfallet varje gång. Vi blir också bemötta med så gott som kongruenta svar. Det är självklart. Det ligger i sakens natur att varje parti för fram sina frågor på sitt sätt, när dessa kommer upp. Vi kommer naturligtvis att även när det gäller beslut som har fattats i god majoritetsdemokratisk ordning komma tillbaka med de förslag vi tycker är viktiga. Vi släpper dem inte. Men vi kommer inte varje gång, därför att vi arbetar både på kort sikt, för att få igenom förslag, och på lång sikt, för att påverka. Jag vill betona att sjukförsäkringen inte missbrukas annat än i undantagsfall. Vi kan aldrig komma ifrån att man någon gång gör det. Det bästa företag eller hushåll har visst svinn. Det kan vi inte komma ifrån. Jag är dock övertygad om att de som sjukskriver sig i stort sett är sjuka. Det finns också någonting som heter psykisk arbetsmiljö. Man kanske inte kan mäta febern där. Men det kan lika väl behövas att man är sjukskriven en längre eller kortare tid av den orsaken. Gullan Lindblad sade att man sänker skatten — ja, för de högavlönade. Men det är inte dem jag ömmar för. Jag ömmar för dem som har det sämst. De skatteförslag som har lagts fram från olika partier under den senaste tiden innebär enbart större skattesänkningar för dem som har goda inkomster. Tack för ordet!
Fru talman! Det var ett mycket märkligt uttalande som Gullan Lindblad gjorde. Hon ser tydligen också de många arbetsskadorna som missbruk. Det kommer in många anmälningar. I många fall rör det mycket svåra skador i arbetslivet, och det måste man ta på allvar. Det är klart att det måste följas upp av en arbetsmiljökommission, vilket också sker. Gullan Lindblad återkommer till timsjukpenningen och menar att den ger en överkompensation. Riksförsäkringsverket menar att det material som finns inte är tillräckligt för att göra någon bedömning. Det kan alltså inte heller Gullan Lindblad göra. När tillräckligt material föreligger måste man återkomma och göra en utvärdering av timsjukpenningen. Gullan Lindblad sade att korttidssjukpenningssystemet hade kostat en miljard mer. Enligt de beräkningar som gjordes när vi genomförde timsjukpenningen skulle kostnaderna ligga på 3,3 miljarder. De verkliga kostnaderna blev 3,7 miljarder. Det är alltså ingen dramatisk ökning. Det är mycket svårt att göra beräkningar för en reform av denna omfattning. Jag tycker ändå att man har hamnat mycket nära i beräkningen. Sambandet mellan sjukförsäkring och sjukvård är en viktig fråga, Sigge Godin. Denna behandlas i rehabiliteringsbetänkandet, som är ute på remiss, så det förs en diskussion där. Vi är inte avvisande härvidlag. Frågan är väldigt intressant, och den behandlas som sagt i det nämnda betänkandet. Det är med hänvisning till detta som utskottsmajoriteten har bedömt frågan. När det gäller utvecklingen av trygghetssystemet tycker jag att Sigge Godin skall läsa historia. Det är socialdemokratin som har fått ta ansvar för tryggheten och för utvecklingen av socialförsäkringen i det här landet. I många fall har ni gått emot, så jag tycker alltså att Sigge Godin skall läsa historia i det här avseendet. Ni återkommer med ungefär samma argumentation och samma handlande som det som förekom i er regering på 70-talet. Ni vill alltså försämra sjukförsäkringen. Det är vi som slår vakt om denna och det är vi som vill utveckla den. Detta är sanningen. Margö Ingvardsson och övriga ledamöter som reserverat sig när det gäller avgiftsfrågan har ett mycket snävt synsätt. Man måste se saken i sin helhet och tänka på utvecklingen under flera år. Vi kan ta effekterna för förtidspensionärerna som exempel. Det är många unga människor som är utförsäkrade och som är förtidspensionärer. I dag betalar dessa personer en avgift på 55 kr. De är i den åldern då man bygger upp sin situation, sitt liv. I fortsättningen får de betala en avgift på 37 kr. Jag anser alltså att ni ser mycket snävt på den här frågan. Man måste som sagt se mera till helheten och tänka på utvecklingen under en längre tid. För förtidspensionärer liksom för andra innebär det nya systemet en uppenbar fördel.
Fru talman! Jag konstaterar återigen att Börje Nilsson är så nöjd, så nöjd, trots att miljarderna rullar. Vi är sjuka för över 8 miljarder kronor på ett år. Ta en lektion av finansministern, Börje Nilsson! Han har en annan uppfattning än Börje Nilsson om den här saken. Jag fick inget svar huruvida Börje Nilsson ställer upp på finansplanens bedömning att man måste gå in i de stora transfereringssystemen och se till att man sparar pengar, om man över huvud taget skall klara ekonomin framdeles. Jag sade inte att arbetsskadeförsäkringen missbrukas. Däremot är det så — detta har vi diskuterat tidigare, Börje Nilsson — att vi har en arbetsskadeförsäkring som går långt utöver de intentioner som lagstiftaren någonsin hade vid införandet av systemet. Man godkänner alla möjliga förslitningsskador som vi kan ha oavsett om vi är i arbete eller ej. Det sades i förarbetena till lagen att sådana skador icke skulle godkännas. Systemet har fullständigt urartat. Jag tycker inte att Börje Nilsson skall ta för stora ord i munnen när det gäller välfärdspolitiken. I fråga om de stora linjerna, Börje Nilsson, har vi alla i denna riksdag ställt upp för vad vi kallar välfärd. Men — och det är viktigt — om vi skall kunna garantera trygga välfärdssystem i framtiden måste vi ha tillväxt i ekonomin. Detta borde faktiskt göra att Börje Nilsson sover dåligt om nätterna, för när det gäller tillväxt i ekonomin är Sverige sämst bland OECD-länderna. För att vi skall få tillväxt i ekonomin behövs det sänkta skatter. Det är den politik som moderaterna förespråkar, och den handlar — det vill jag säga till sist — om sänkta skatter för alla, oavsett om man är högeller låginkomsttagare.
Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att folkpartiet står bakom de generella socialförsäkringssystemen. Detta gjorde jag av det enkla skälet att Börje Nilsson inte skulle behöva ta låt mig säga ett skamgrepp. Det var en folkpartiledare som en gång sade: Gå hem och läs historia! Det gör naturligtvis vi folkpartister. Vi håller reda på vår historia, Börje Nilsson. Det var en liberal som införde folkpensionen, det var liberaler som jobbade för arbetarskydd och arbetsskadeförsäkring, det är liberaler som självklart tillsammans med representanter för socialdemokratin och företrädare för flera andra partier i Sveriges riksdag har byggt ut socialförsäkringssystemen. Det finns inget som helst skäl att tvista om hur detta har gått till. Det är bara så, Börje Nilsson, att vi skall gå hem och läsa historia. Varför vill nu folkpartiet ha en översyn av sjukförsäkringen? Jo, därför att det skall vara rättvisa proportioner mellan arbetsskador och sjukförsäkring. Det skall vara en samordning av resurserna när det gäller sjukvård och sjukförsäkring. Det är bra att Börje Nilsson nu erkänner att det kanske är rimligt att man i Bohuslän får prova projektet att snabbare operera människor, så att de kommer tillbaka till sina jobb. Men vi måste också arbeta vidare när det gäller väntetiderna för rehabilitering. Visst är det rimligt att människor som är engagerade i sitt jobb på försäkringskassorna får tid att arbeta med rehabilitering i stället för med att administrera penningsystemen och syssla med en timsjukpenning som inte fungerar i praktiken. Ge ett svar, eller rättare sagt två svar, Börje Nilsson: Varför är ni oense inom socialdemokratin? Varför säger den förra socialministern att det är god socialdemokratisk politik att ta tag i de här frågorna och lösa dem, och varför har den nuvarande socialministern börjat med detta, medan ni socialdemokrater i Sveriges riksdag, vilken är den viktigaste instansen här i landet, inte ens har tänkt tanken? Jag skulle gärna vilja ha svar på detta. En annan fråga, Börje Nilsson, gäller följande. En tidning citerar statssekreteraren Anders Lönnberg, och han påpekar på punkt efter punkt att det som folkpartiet har skrivit i sin motion om anledningen till att vi måste se över dessa system och samordningar är någonting som man håller på med — bakom lyckta dörrar. Varför kan ni inte göra detta offentligt, så att vi parlamentariker får delta i jobbet med dessa frågor? Är inte detta viktigt, Börje Nilsson? Det gäller stora väsentliga frågor, och jag hoppas att vi kan vara överens om att vi tillsammans bör arbeta fram lösningarna, så att resultatet blir så bra som möjligt. Dessa saker är som sagt stora och viktiga, och de kostar mycket pengar för landet. Jag skulle gärna vilja ha svar på mina två frågor.
Fru talman! Börje Nilsson tyckte att jag hade ett snävt synsätt, eftersom jag inte förstod att förtidspensionärer och andra grupper fick förbättringar genom det föreslagna avgiftssystemet. Men i mitt tidigare inlägg tog jag ju upp, Börje Nilsson, att det finns grupper som får förbättringar. Jag sade också att om det var dessa förbättringar man ville uppnå med förslaget, då kunde man ju göra som vi inom vpk har föreslagit i vår motion och direkt införa det här avgiftssystemet för förtidspensionärer och andra pensionärer som redan har förbrukat sitt fria år på sjukhus. För den skull behöver man inte ta bort det fria året för alla pensionärer. Jag ställde också en fråga till Börje Nilsson. Egentligen var det inte min egen fråga, utan det var en fråga som många pensionärer ställer i dag, nämligen följande: Vad skall den pensionär göra som en viss månad har legat på sjukhus, exempelvis 20 dagar, och får en räkning på omkring 700 kr.? Om det gäller en pensionär som bara har folkpension och pensionstillskott finns det inte utrymme i den pensionärens budget för den här sjukhusräkningen. Vad skall pensionären göra i den situationen? Jag fick inget svar från Börje Nilsson. Att inte få något svar, fru talman, det är ju på sätt och vis också att få ett svar. Detta visar att socialdemokraterna inte har något svar på denna fråga, och att man vet att det finns pensionärer som är i den här situationen. Jag upprepar min fråga: Är det socialtjänstsystemet som skall gälla för pensionärerna framöver för att de skall ha råd att ligga på sjukhus i den utsträckning som de behöver?
Fru talman! Vi har ingen invändning mot differentierade avgifter efter friårets utgång, oavsett om det gäller förtidspensionärer eller om det gäller ålderspensionärer. Jag vill också ta upp skattefrågan igen, eftersom det där rör sig om ett missförstånd. Mot bakgrund av att skattesänkningen för höginkomsttagarna rör sig om tusenlappar är en skattesänkning om på sin höjd en hundralapp eller däromkring inte mycket för låginkomsttagarna. Den hjälper inte dem när de skall betala sina avgifter för en sjukhusvistelse. Jag yrkar bifall till reservation 3.
Fru talman! Vi är inte oense inom socialdemokratin. Vi är helt överens om att man skall göra en analys av finansieringen av försäkringen, och en sådan görs ju också inom regeringskansliet. Men det är viktigt att stryka under att denna analys av försäkringen inte skall ske på de borgerligas villkor. Till Gullan Lindblad vill jag beträffande kostnaden för timsjukpenningen säga att den var beräknad till 3,3 miljarder kronor men gick upp till 3,7 miljarder. Det är ingen dramatisk ökning av kostnaden. Avsikten med överkompensationen för timsjukpenningen var att ge en rimlig ersättning till de timanställda, som tidigare hade underkompensation. Timsjukpenningen får alltså ses som en rättvisereform, och den skulle därmed också få kosta pengar. Sigge Godin! Jag tycker att historien säger något helt annat om folkpartiets och den övriga borgerlighetens agerande i trygghetsfrågorna i vårt land. Ni var emot ATP. När ni hade regeringsansvaret lade ni fram förslag om sänkt sjukpenning, om karensdagar och om sämre pensioner, och det är såvitt jag förstår ungefär den inriktning som ni fortfarande har.

Fru talman! Låt mig till Börje Nilsson bara säga att det inte är så många månader sedan som vi i Sveriges riksdag föreslog en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det gick socialdemokraterna emot. Eller rättare sagt: ni skänkte bort 2,5 miljarder kronor till fackföreningsrörelsen för att göra det i stort sett ekonomiskt omöjligt att genomföra en sådan försäkring. Så är det med den typ av socialförsäkringssystem som ni tycker att man skall ha.
Fru talman! Ja, också det förslaget lade ni fram redan på 70-talet. Men sedan gick ni in i regeringen och gjorde ingenting åt frågan. Det visar väl hur det är ställt med folkpartiets ärliga avsikt när det gäller arbetslöshetsförsäkringen.
Fru talman! Nu har det i alla fall konstaterats att det skall göras en analys av sjukförsäkringen, och det är alltid något. Håller vi på ett tag till, Börje Nilsson, börjar vi kanske rent av bli överens. När det gäller överkompensationen i avtalsförsäkringarna vill jag råda Börje Nilsson att ta ett samtal med sin socialminister. Denne sade nämligen i den debatt som vi nyligen hade att det ligger ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter att verkligen se till att det inte blir en överkompensation.

Herr talman! Den 10 januari 1989, dvs. den dag vi återsamlades efter juluppehållet, skrev Dagens Nyheters välkände kommentator Sven Svensson följande: ”Det är synd att politikerna misstror väljarna ännu mer än vad väljarna misstror politikerna. I dag vore det politiskt relevant att diskutera hur det sociala försäkringssystemet ska finansieras på 1990-talet och hur tilläggspensionen, ATP, ska kunna garanteras in på 2000-talet. Men detta är minerade områden, och alldeles för känsliga för regeringen och oppositionen. Regeringen är rädd för den interna oppositionen och oppositionen vill inte anklagas av regeringen för att angripa den sociala tryggheten.” Efter att ha lyssnat på debatten tidigare i dag måste jag säga att Sven Svensson har både rätt och fel i sitt uttalande. Han har fel när det gäller modet. Här har faktiskt de borgerliga partierna påvisat att sjukförsäkringssystemet måste reformeras. Man har alltså vågat ta i detta minerade område. Sven Svensson har också rätt, och jag beklagar det. En stor del av debatten har inneburit att så misstro mot ärlig och uppriktig mening att göra det bättre för folk. Man kan bedöma saker olika, men jag tycker att man aldrig skall misstro den goda viljan. När det gäller pensionsfrågorna har även där funnits politiker som har vågat ifrågasätta s.k. heliga kor. I motion Sf338 tas den av Sven Svensson kastade handsken upp. I motionen framförs krav på att pensionsförsäkringarnas utseende i framtiden måste genomlysas på ett betydligt mera genomgripande sätt än som har skett tidigare. Varför är det så viktigt att pensionsfrågan nu behandlas i hela dess vidd? Det finns få områden där i stort sett alla människor har behov av fasta spelregler. Trygghet inför ålderdomen och möjlighet att leva sitt liv ungefär på samma villkor som under den aktiva tiden har alltid varit något primärt för människors planering. Detta gäller både i vår nuvarande kultur och i äldre kulturer, och det gäller inte minst den ekonomiska planeringen. Som politiker, där vi kan påverka människors ekonomi i så hög grad, får vi inte rädas att ta i detta mycket svåra och långsiktiga problem. Samtidigt måste vi komma ihåg — jag tar faktiskt upp en sak som också berördes före middagsuppehållet — hur historien var vid ATP-systemets tillkomst. Jag vill betona att det var den tekniska utformningen av de framtida pensionerna som var stridsfrågan. Det var aldrig fråga om pension eller icke pension. Går vi tillbaks i historien kan man komma ihåg att det var med knappast möjliga majoritet som beslutet fattades i riksdagen. Frågan vann en minoritet i valmanskåren. Detta ger för oss alla klara politiska restriktioner. Det ökar nämligen kraven på fasta spelregler. Människor måste veta vad de har att rätta sig efter i framtiden. Rättsförluster för gjorda utfästelser, inte för framtida utfästelser, måste undvikas. Dess värre har många synder blivit begångna under ATP-systemets snart trettioåriga existens. Nu har vi fått allvarliga varningar, bl.a. nu senast genom utredningen SOU 1988:57 om pensionssystemets stabilitet, eller rättare sagt dess bristande stabilitet. Men då kommer man kanske från majoritetens sida att invända att det redan finns en pensionsberedning. Visst, men dessvärre har man i denna beredning inte i uppdrag att göra den helhetsanalys av ATP-systemet som behövs för att man skall komma ifrån osäkrare och nyckfullare styrningar via politiska beslut. Den avgörande och grundläggande frågan är nämligen vem som skall ha rådighet över pensionerna, dvs. över alla våra medmänniskors framtida trygghet. Det är faktiskt individerna, inte politikerna, som sitter med växlande majoriteter. Jag skall inte förlänga debatten. Dessa problem är så oerhört invecklade att jag tror att man läser in problemen mycket bättre än man hör dem relaterade i kammaren. Därför vill jag hänvisa till problembeskrivningen i motion 1988/89:Sf338. De krav som där tas upp är förslag till riktlinjer för en ny pensionsberedning för att finna hållbara, rättssäkra och ekonomiskt realistiska lösningar på ett svårt problem. Här vill jag betona att detta problem inte är något man bara har mött i Sverige. Jag var i England nyligen, och där hade man samma problem att övergå från ett fördelningssystem, ett s.k. go-as-you-pay-system, till ett mera hållfast system. Men man har börjat lösa dessa problem på ganska vettiga sätt med möjligheter till mer individuella lösningar och möjligheter till utträde. Jag tror att vi skall se oss omkring i världen och försöka finna lösningar som kan passa oss och våra system. Men vi måste ha beredskap till att tänka om. Vi moderater har dock inte reserverat oss i utskottet till förmån för den motion som jag har berört. Vi har däremot ett särskilt yttrande, och i sak innebär det ingen större skillnad. Vi är litet formella i yttrandet. Vi säger att pensionsberedningen beräknas avsluta arbetet i höst. Okej, man tar i beredningen fram en hel del faktaunderlag, och det är bra. Men är man inte i beredningen beredd att komma med förslag med större inslag av premiereservsystem, som är civilrättsligt säkrare, kommer vi att återkomma och kräva den genomgripande pensionsberedning som behövs för den trygghet jag tror vi alla är eniga om. Det blev alltså ett särskilt yttrande för det ena kravet i motionen. I motionen finns vidare ett yrkande om 15 och 30-årsreglerna. Vi säger att reglerna skall ligga fast till dess ATP-systemet anpassats till ett nytt regelsystem med inslag av premiereservsystem. Varför är vi så kategoriska i det här hänseendet? Skulle vi inte ha kunnat nöja oss med de skrivningar som finns från utskottet? Nej, regelsystemets utformning i ATP-systemet motsvarar premiereserven i premiereservsystemet. Som bekant får man inte tulla hur som helst på premiereserven. Detta innebär att den typ av regler som från början fanns med i ATP-systemet så långt möjligt bör vara oförändrade. Om de ändras, äventyras pensionssystemets hållfasthet. Det är inte jag som har påstått detta, utan detta har en av de ursprungliga konstruktörerna till systemet i mycket hög grad poängterat, bl.a. i remissyttranden. Jag hänvisar alltså till Åkessonska utredningen och det som jag tidigare har sagt här i kammaren, att vi inte får glömma bort att reglerna i ATP-systemet är motsvarigheten till premiereserven i ett premiereservssystem. Jag yrkar bifall till reservation 8. Det ärende som nu behandlas avser propositionen om anslag till folkpensioner, barnpensioner, vårdbidrag för handikappade barn och vissa yrkesskadeersättningar samt ett mycket stort antal motioner, varav jag hitintills berört en. Många av dessa motioner ger förslag om förbättringar av en rad olika förmåner inom folkpensioneringen. Med hänsyn till vad jag tidigare sagt är det inte denna typ av reformer som i nuläget bör genomföras — det är mycket möjligt att de är angelägna, men i nuläget måste vi först rätta till det som kanske har gått fel. En hänvisning till citatet från Sven Svenssons krönika den 10 januari i DN säger allt. De ändringar som vi moderater föreslår är endast justeringar av mycket gamla orättvisor. Att undantagandepensionärerna inte får pensionstillskott är en sådan orättvisa. Det är inte så, att principen ursprungligen var helt fel. Men den har blivit fel, vilket beror på att alla förbättringar av folkpensionen under de senaste 20 åren i stort sett har lagts på pensionstillskotten och KBT. Detta har fört med sig att människor som ofta av ekonomiska skäl har haft undantagande befunnit sig i ett mycket utsatt läge. Det rörde sig helt enkelt om människor som inte hade råd att betala ATP-avgiften. Vi får inte glömma den oerhörda strukturrationalisering som under denna tid skedde inom jordbruket, men också inom detaljhandeln. Jag yrkar bifall till reservation 7. Jag vill också säga att det inte kommer att kosta särskilt mycket att begränsa denna orättvisa. ATP-poäng för vård av eget barn utnyttjas i anmärkningsvärt låg grad. I reservation 9 anges hur rutinerna skulle kunna förbättras. Regeringen bör lägga fram förslag om ett sådant automatiskt tillgodoräknande av vårdår. Jag yrkar bifall till reservation 9. I reservation 15 behandlas vissa oformligheter vid förtidspension av egenföretagare. De förslag som återfinns i reservationen skulle skapa större rättvisa. Handikappersättning till blinda nedsätts automatiskt efter 65 års ålder. Hjälpbehovet för en blind person blir inte mindre efter 65-årsdagen. I reservation 16 krävs därför en utredning för en genomgång av nu nämnda regler. Jag yrkar bifall till reservationerna 15 och 16, liksom till reservation 18 som behandlar medelsanvisning till folkpensioner. För ordningens skull upprepar jag mitt yrkande om bifall till reservationerna 7, 8, 9, 15, 16 och 18.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar, socialförsäkringsutskottets betänkande 13, har rubriken Pensioner. Bakom den döljer sig inte endast pensioner utan också andra ersättningar, såsom vårdbidrag och handikappersättning. Säkert minns en hel del folkpartiets valaffisch i höstas med den skrattande flickan Sanna. Hon är en underbar liten tjej på sju år. som gillar att leka och busa precis som alla andra barn. Hon har Downs syndrom. Det innebär att hon behöver mer omsorg och hjälp än andra 7-åringar. Hon kan inte klara sig själv, utan hon måste passas som ett småbarn. Därför har hennes föräldrar valt att arbeta deltid men det är ett högt pris som de får betala för att de själva valt att ta hand om sitt barn. För inte så många år sedan råddes familjer som fick ett barn med handikapp av både läkare och omgivningen att lämna bort sitt barn till ett vårdhem och helst glömma dess existens. Tack och lov fanns det redan på den tiden starka och kloka människor — oftast kvinnor — som inte följde råden utan själva tog hand om sina handikappade barn. Vi tycker alla i dag att alla barn skall ha rätt att växa upp tillsammans med sin familj. Vi i folkpartiet tycker därför att Sannas familj och alla andra familjer som lever med barn med handikapp har rätt att få allt stöd och all den hjälp som de kan behöva. Vi krävde i valrörelsen — och har också följt upp dessa krav i vår partimotion från januari i år — att förbättringar måste göras för de här familjerna. Ingen sade emot oss då, men det är här i dag som den verkliga bekännelsen kommer, när vi så småningom skall trycka på den röda eller gröna knappen och ta ställning till folkpartiets förslag om att vårdbidraget skall höjas till 2,5 basbelopp, ca 69 000 kr. mot i dag 53 000 kr. Detta har de andra partierna i utskottet — utom miljöpartiet — sagt nej till. Det är faktiskt med stor förvåning som vi folkpartister konstaterar att inte alla partier delar vår uppfattning om dessa föräldrars levnadsvillkor. Statsminister Ingvar Carlsson lovade i valrörelsen att se över den här frågan. Ännu har socialdemokraterna inte gjort någonting. Jag undrar: Vad tänker ni egentligen göra för att förbättra situationen för de här familjerna? Förutom att vi vill höja nivån på vårdbidraget, anser vi också att hela beloppet skall vara pensionsgrundande. I dag är endast den del av vårdbidraget som inte utgör ersättning för merkostnader ATP-grundande. Det innebär i praktiken att de föräldrar som kanske har de mest vårdkrävande barnen, ofta med stora merkostnader, också får de lägsta pensionspoängen. Dessutom övergår vårdbidraget som pension till barnet när det fyller 16 år. Då står den vårdande föräldern utan såväl ersättning som pensionspoäng, men med allt arbete kvar. De tjänar in miljoner åt samhället, men de får mycket liten lön för sitt arbete. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör de här föräldrarna i första hand tillgodoses genom en egen pensionsrätt, och den frågan skall prövas av pensionsberedningen. Dessa föräldrar har väntat länge på erkänsla från samhället för sitt arbete. Många av dem är redan i pensionsåldern, andra har inte långt dit. De är oroliga, undrar hur de skall klara sig när de blir gamla och hur det skall gå för deras barn. Regeringen kan inte hela tiden bara hänvisa till pensionsberedningen och på så sätt freda sitt samvete. Den måste arbeta mer aktivt för att lösa dessa föräldrars problem, och — som jag tidigare sade — det rör sig främst om kvinnor. Herr talman! Leken har en central betydelse i alla barns liv. Barnet får i leken den stimulans och motivation som behövs för att gå vidare i sin utveckling. Den tidiga stimulansen är viktig för alla barn, men speciellt för barn med handikapp. Det gäller att ta vara på alla möjligheter till utveckling. Men barn med handikapp behöver ofta särskilda leksaker, s.k. pedagogiska leksaker, som passar just deras träning genom lek. De här speciella leksakerna kan man få tillgång till på olika sätt. Vi menar att när föräldrar själva köper dessa leksaker, som ofta är dyra, bör de kunna räknas som merkostnad vid vårdbidragsprövningen. Förtidspensionering av handikappade studerande har folkpartiet tidigare och även i år sagt är en olycklig lösning. Rehabiliteringsberedningen lämnade sitt betänkande i december 1988, och det är nu ute på remiss. I princip tycker vi i folkpartiet inte att man skall föregripa det arbetet. Men folkpartiet anser att den här frågan är så väsentlig att riksdagen redan nu bör föreslå regeringen att förtidspensionering av handikappade studerande skall undvikas. En grupp pensionärer som i dag lever på en mycket låg standard är de som vi brukar kalla undantagandepensionärerna. Enligt nu gällande bestämmelser har de inte rätt till pensionstillskott. Allteftersom tiden går blir denna grupp allt mindre. Yrkanden om att pensionstillskott bör utgå till dessa pensionärer har förekommit under ett antal år. Utskottsmajoriteten hänvisar till att pensionsberedningen skall kartlägga situationen för de berörda pensionärerna. Folkpartiet anser att man inte längre kan låta dessa pensionärer stå utan ekonomiskt stöd. Regeringen bör därför lägga fram förslag om hur ett sådant stöd skall utformas. Ett annat för handikappade mycket viktigt stöd är handikappersättningen. Rätt till handikappersättning tillkommer försäkrad som fyllt 16 år och som innan han fyllt 65 år för avsevärd tid fått sin funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning: —- atthanisin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av annan, = att han för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan eller - att han eljest behöver vidkännas betydande merkostnader. Handikappersättning som utges med 34, 50 eller 65 96 av basbeloppet utgår alltid till den som är blind, döv eller gravt hörselskadad om handikappet uppstått före 65 års ålder. För blind utgår alltid 65 26 och till hörselskadad 34 90, om inte stödbehovet ger anledning till högre ersättning. Handikappersättningen omprövas vid förtidspension eller vid uppnådda 65 år. Det sägs i lagen att handikappersättning till försäkrad som är blind utgör, för tid före den månad då hel ålderspension eller förtidspension enligt denna lag börjar utgå, för år räknat 65 96 av basbeloppet. För tid därefter utgör ersättningen 34 90 om ej stödbehovet ger anledning till högre ersättning. De synskadade har reagerat på detta, och jag menar att man borde kunna förtydliga i lagen varför man menar att stödbehovet uppenbarligen inte anses lika stort efter 65 års ålder. Handikappersättningen skall, som jag tidigare sagt, kompensera människor med funktionshinder för det extra hjälpbehov eller för de merkostnader som de drabbas av. Prövningen om rätt till handikappersättning görs av socialförsäkringsnämnderna. Det har nu visat sig att denna prövning utfaller mycket olika beroende på vilken försäkringskassa som behandlar ärendet. Detta har framkommit vid en undersökning av förstagångsansökningar som gjorts av Antoinette Hetzler i Lund. Hon har kunnat visa att andelen avslag vid vissa socialförsäk ringsnämnder är så stor som 40 96, medan den i andra inte är mer än 10 9. Det är inte troligt att grunden för ansökningarna skiljer sig i någon större utsträckning, varför avslagen måste bero på olika bedömningar i nämnderna. Folkpartiet tycker att detta är mycket otillfredsställande och anser att man måste göra en översyn av den praktiska tillämpningen av handikappersättningen. För att få handikappersättning måste man ansöka om den hos försäkringskassan. Om man inte känner till att denna stödform finns ansöker man förstås inte. Det har visat sig att människor gått miste om denna förmån just därför att de inte känt till att den finns. Därför har också möjligheten till retroaktiv ersättning förlängts från tre månader till två år fr.o.m. den 1 januari i år. Men vi får nu inte förledas att tro att denna åtgärd löser alla informationsproblem. När skall information ges, var skall den ges och vem är ansvarig för att den ges? Folkpartiet anser att rutinerna för hur information om rätt till handikappersättning skall nå ut till dem som är berörda måste ses över. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till alla reservationer med folkpartinamn.

Herr talman! De senaste årens debatt om ATP-systemets framtida stabilitet har fått många människor i vårt land att närmare se över hur deras ekonomiska situation kommer att se ut vid pensioneringen. En del upptäcker då att pensionen av olika anledningar inte kommer att bli särskilt stor. Många kvinnor har under senare år gjort den upptäckten. Det är därför inte så förvånansvärt att många kvinnor i dag tecknar privata pensionsförsäkringar. Spännvidden i de ekonomiska förmånerna är betydande i dagens pensionssystem. Därför finns hela skalan från den pensionär som har enbart folkpension, och som dessutom kanske har gjort förtida uttag, till den som har folkpension och full ATP. Utanför samhällets pensionssystem finns det dessutom olika former av avtalspensioner och privata försäkringar. För att minska spännvidden har det genom åren införts komplement som skall kompensera den som har låg pension. Det finns i dag pensionstillskott, kommunalt bostadstillägg och särskilda skatteregler för pensionärer. Syftet med dessa kompletterande åtgärder är i sig gott, även om en liten grupp, undantagandepensionärerna, på ett uppseendeväckande sätt har ställts vid sidan av när det gäller en av förbättringarna, nämligen pensionstillskottet. Men när man försöker sammanföra flera olika regelverk på en och samma grupp blir resultatet inte alltid som man tänkt. Vi har genom kombinationen av folkpension, pensionstillskott, KBT och skatteregler fått ett krångligt system som dessutom ger mycket stora marginaleffekter. Alla har väl i färskt minne de uppretade pensionärer som brukar ringa till telefonväktarprogrammen med finansministern och statsministern och läsa högt ur sina pensionsavier. Trots att de har fått en höjning av grundpensionen har nettoresultatet efter skatt och KBT blivit ett minus. Små höjningar av folkpension eller ATP har ätits upp av sänkt KBT eller ökat skatteuttag. För den enskilde pensionären har detta upplevts som orättvist, och han har haft svårt att förstå orsakssambanden, eftersom systemet innehåller både bidrags regler och avdragsregler. Inte ens finansministrar eller statsministrar har lyckats förklara för dessa pensionärer hur systemet fungerar. Försök har gjorts att mildra effekterna, men inga riktigt bra lösningar har kunnat presenteras. Här i riksdagen har vi haft en följetong, bl.a. när det gäller skattereglerna för pensionärerna. Vii centerpartiet har alltid hävdat att samhällets uppgift är att garantera en grundtrygghet. Vi har därför vid olika tillfällen förordat en höjning av grundpensionen, dvs. den del i systemet som utgår lika till alla. För närvarande arbetar två utredningar som båda påverkar pensionärernas ekonomiska situation, dels pensionsberedningen, dels inkomstskatteutredningen. Nu anser vi att det rätta tillfället har kommit att föra samman de resurser som i dag utgår inom folkpensioneringen och inom det övriga regelverket till en större grundpension som ger en ökad ekonomisk trygghet för de grupper som i dag och även framöver i huvudsak måste lita till folkpensionsdelen. En större grundpension skulle göra det möjligt att avveckla de krångliga KBT-reglerna och förenkla hanteringen i skattesystemet av pensionärsgruppen. Centerpartiet har i reservation 1 framfört att det bör vara en uppgift för pensionsberedningen och inkomstskatteutredningen att presentera ett sådant förslag. I reservation 5 tar centerpartiet upp vissa frågor som rör växelvården. I dag uppmuntrar samhället de anhöriga att ta ett vårdansvar. Det är ju ingen hemlighet att samhället på det sättet spar pengar. Vi har nyligen här i riksdagen beslutat om en ny ersättning när det gäller anhörigvården. Men när det gäller pensionssystemet hänger inte utvecklingen med. Det konstateras både i vår partimotion och i motion Sf276 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson att det förekommit att sådana insatser straffats med lägre pension. Det är uppenbart orimligt. Därför begär vi från centerns sida att man ser över bestämmelserna och återkommer med ett förslag som bättre harmoniserar med samhällets i övrigt allmänt positiva syn på växelvården. En följetong i sammanhanget är frågan om pensionstillskottet till undantagandepensionärer. Vi har i två reservationer påpekat att vi anser att denna pensionärsgrupp skall behandlas på samma sätt som övriga folkpensionärer. Jag tror att det var utskottets tidigare vice ordförande Nils Carlshamre som i en debatt under förra riksmötet sade: Låt oss lösa den här frågan medan det ännu finns några i livet. Jag tycker att detta fortfarande har sin giltighet. Visserligen har frågan fallit framåt under senare år. Vi har fått pensionstillskott till undantagandeänkorna, och riksdagen har beställt en undersökning om undantagandepensionärernas ekonomiska situation. Jag tror att alla vi som på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med undantagandepensionärer kan konstatera att den helt dominerande delen av dem som finns kvar inte på något sätt har en bra ekonomisk situation. Man kan inte säga att de lever speciellt gott. Snarare har de det ganska så knapert. Vi från vår sida tycker att det inte behövs ytterligare utredande och undersökningar i denna fråga. Vad som krävs i dag är att riksdagen vågar fatta beslut i frågan och genom sitt beslut tillerkänner den här gruppen pensionstillskott. I reservation 9 tas en annan fråga upp som har betydelse för pensionsutfallet för kvinnor som har vårdat egna barn. För några år sedan infördes en rätt som innebar att kvinnor i efterhand själva fick anmäla till försäkringskassan att de önskade få sina vårdår tillgodoräknade. Det har visat sig att tyvärr inte så många utnyttjar denna rättighet. Om det beror på bristande kunskaper eller om det är andra orsaker är naturligtvis svårt att bedöma. Utskottet har under ett par år sagt att man skall förbättra informationen. Vi kan nu konstatera att det forfarande inte hänt speciellt mycket där. Då menar vi att det här är en så pass betydelsefull rättighet, eftersom den utan tvivel kommer att påverka utfallet av den egna pensionen, att vi bör undersöka möjligheterna att få en automatisk påföring utan att det skall krävas en speciell anmälan från kvinnan. Vi anför därför i reservation 9 att frågan bör utredas så att det kan bli ett automatiskt tillgodoräknande av vårdåren. I reservation 10 kommer vi in på en fråga som gäller dem som ägnat sig åt att vårda sina barn i ett tidigare skede, innan ATP-systemet infördes. Jag tänker inte närmare kommentera denna reservation, eftersom Rune Thorén, en av motionärerna, litet senare i debatten kommer att utveckla argumenteringen kring denna reservation. Däremot finns det ett par ord att säga om reservation 15, som rör förtidspension för egenföretagare. Vi har tidigare här i riksdagen haft diskussioner om egenföretagarnas situation över huvud taget inom socialförsäkringssystemet. Det är bara att konstatera att det är en ganska ”knölig” hantering av egenföretagarna, som gör att de inte får en korrekt kompensation i samband med t.ex. förtidspension. Vi tycker att man rimligen borde kunna lösa frågan på något sätt. Det krävs att riksdagen gör en klar markering och säger att det här måste klaras ut inom ramen för det gällande regelsystemet. Frågan har närmare utvecklats i reservation 15. Till sist bara ett par ord om reservation 4, som rör utländska medborgares rätt till folkpension. Vi kan konstatera att de regler som i dag gäller gör att vissa av dem som kommit hit som asylsökande eller anhöriga till sådana kommer, trots att de är folkpensionärer, att betraktas som socialbidragstagare eftersom de får sin ersättning den vägen. Det här är naturligtvis ingen riktigt bra ordning. Det föreslås i den motion som ligger till grund för reservationen att vi skall se över reglerna för när man skall kunna få folkpension.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

Herr talman! Visserligen ökar andelen ATP-pensionärer, men fortfarande får ca 670 000 pensionärer ett helt eller reducerat pensionstillskott. Majoriteten av dessa är kvinnor. De har en mycket låg ekonomisk standard. En folkpensionär som har folkpension, pensionstillskott och ett fullt KBT räknat för en ensamstående har en disponibel månadsinkomst på 4 484 kr. Om man sedan har en hyra på 2 000 kr. — det är inte så ovanligt i dag -— kommer man alltså att ha kvar en summa som ger lägre standard än vad socialstyrelsen har angivit som en skälig levnadsnivå. Att de här pensionärerna har en så låg pension beror på att de under sitt yrkesverksamma liv har haft en låg inkomst. Har man haft en låg inkomst under alla år, har man knappast haft möjlighet att samla i ladorna inför ålderdomen. Vi anser att det nu är dags att regeringen gör upp en plan för i vilken takt och hur man skall kunna förbättra grundpensionen och pensionstillskottet för att minska klyftorna mellan de pensionärer som aldrig har hunnit uppnå någon ATP-pension och de pensionärer som har en ATP-pension. Vi menar att det är ett rimligt första etappmål att höja grundpensionen till 100 90 av basbeloppet och att göra en motsvarande höjning av pensionstillskottet. Vi anser också att man skall göra förändringar inom KBT-systemet, men det behandlar vi inte här i dag utan det skall vi återkomma till. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2. För människor som bor här och inte är svenska medborgare gäller speciella pensionsregler. Man skall alltså ha bott minst fem år här för att bli svensk medborgare. Då kan man också få folkpension. Det här får alltså konsekvenser för den grupp äldre invandrare som har kommit hit genom anknytningsinvandring. De är hänvisade till socialbidrag i dag. Så samhället spar inte pengar på att inte ge den här gruppen pension, utan de får sin försörjning genom ett annat konto. Det tycker vi inte är bra, utan vi menar att regeringen bör få i uppdrag att göra en översyn och återkomma med ett förslag om hur och på vilka villkor utländska medborgare som får ett permanent uppehållstillstånd i Sverige kan få pension, så att de inte är hänvisade till socialbidrag. Jag yrkar bifall till reservation 4. Herr talman! Reservation 6 gäller efterlevandeskydd för homosexuella sambor. Riksdagen fattade förra året ett beslut om en stor efterlevandereform, som träder i kraft den 1 januari 1990, men homosexuella sambor är utestängda från det skyddet. Vi menar i vpk att samtliga regler inom socialförsäkringens efterlevandeskydd som tillämpas på sambor också skall tillämpas på homosexuella sambor. Regeringen bör få i uppdrag att utforma ett förslag till lagstiftning och snarast lägga fram det för riksdagen. Det är mycket svårt att förstå att detta skulle medföra några tekniska problem. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Reservation nr 10 är gemensam för vpk, centern, folkpartiet och miljöpartiet, och den gäller retroaktiv rätt till vårdår. Sedan 1982 finns det en möjlighet för föräldrar att tillgodoräkna sig ATP-år för vård av egna barn, och vi menar att denna rätt bör utsträckas att gälla från 1960, då ATP systemet infördes. Vi är medvetna om att vi genom denna reservation frångår vissa principer, men för att kvinnorna skall ha möjlighet att få en rimlig pension måste man, om man skall hålla sig inom detta system, vara beredd att göra förändringar och tänka om i vissa avseenden. Det går inte längre att hänvisa till att kvinnorna skall få bättre villkor den dag sådana samhällsförändringar har uppnåtts att kvinnan har en annan ställning på arbetsmarknaden och i samhället än hon har i dag, utan det måste göras något konkret. Detta är ett sätt att öka antalet år för kvinnor som är t.ex. i min generation och en tidigare generation. Det var vi som var hemma och vårdade barn på 60-talet, och alla kommer kanske inte att hinna arbeta in de 30 år som behövs för att man skall få full ATP. Jag yrkar bifall till reservation nr 10. Avslutningsvis vill jag säga någonting om de s.k. undantagandepensionärerna. Genom ett vpk-initiativ har pensionsberedningen fått i uppgift att göra en översyn av undantagandepensionärernas ekonomiska villkor. Pensionsberedningen arbetar nu med detta och har gett besked om att riksdagen kommer att få dessa uppgifter under våren eller sommaren. När en enig riksdag alltså har ställt sig bakom förslaget att begära dessa uppgifter, vore det märkligt om vi inte skulle ha tid att vänta några månader för att få se det förslag som vi har begärt innan vi fattar ett beslut. Vpk återkommer därför till frågan om undantagandepensionärerna.

Herr talman! Vi har i dag en babyboom -— en glädjande utveckling när det gäller Sverige. I övriga delar av världen känner vi väl till kampen för barnbegränsning, som förhoppningsvis leder till en minskning av befolkningstillväxten. Före påsk antogs en föräldraförsäkring, som skall ge barnen och föräldrarna längre och utökad tid att vara tillsammans under småbarnsåren — en positiv syn på de första årens betydelse. Samtidigt har vi i dag en åldringsboom, som accelererar mera förutsebart än det ökade antalet födslar. Här vilar ansvaret för en god omvårdnad om de gamla på de vuxna — från senare tonåren, då ett fåtal kommer ut på arbetsmarknaden, eller från 20-25 år, då de flesta ungdomar slussas ut i förvärvslivet, och fram till pensionsåldern. De äldre årgångarna ökar, och det ekonomiska ansvaret är också här stort. I fråga om äldreomsorgen inför 90-talet har närmare berörts de problem som denna åldersfördelning av landets befolkning medför när det gäller vård och omsorg. Men ansvaret för våra pensionärer gäller i lika hög grad pensioner och andra ekonomiska åtaganden. Det är viktigt att ge ekonomisk och social vård och omsorg under de sista åren. Precis som under de första åren av en människas liv är det då hon behöver mest omsorg och vård. Många frågor i detta betänkande berörs och behandlas inom pensionsberedningen. Jag kommer att yrka bifall till flera motioner även om samma frågor tas upp till behandling inom pensionsberedningen. Jag yrkar bifall av det skälet att jag vill markera miljöpartiets ståndpunkt och inställning i dessa frågor. Det viktiga i detta betänkande är för oss att se till att de sämst ställda pensionärerna får bättre villkor och att deras läge absolut inte försämras på något område. En höjning av folkpensionens grundbelopp till samma nivå som vpk föreslår i sin reservation ingick i miljöpartiets första pensionsförslag under höstens interna arbete, men i vår ekonomiska budget, den gröna luntan, klarade vi inte detta och föreslår därför endast samma höjning av pensionstillskottet som vpk föreslår. Vi vill höja det så att det utgör 50 7 av basbeloppet, som en kompensation för höjda energiskatter och andra levnadsomkostnader, för att åtminstone de som har låg pension skall hållas skadeslösa.

Jag yrkar bifall till reservation 4, som gäller mom. 4 i utskottets hemställan. All egenvård bör uppmuntras, likaså all vård och omsorg för den vårdbehövande pensionären av make/maka eller andra anförvanter. Miljöpartiet vill öka den informella sektorn, men de ekonomiska styrmedlen får inte styra åt motsatt håll. Den vårdbehövande mår i de flesta fall bättre av en vid behov väl genomförd växelvård. Här finns också pengar att spara. Jag yrkar därför bifall till reservation 5, som handlar om växelvård. Det händer att en pensionär som är boende i hemmet och mister sin ensamboende ställning därmed får sämre ekonomiska villkor och således knappast kan behålla sitt boende, som ofta är en förutsättning för att det hela skall kunna fungera. De sämst ställda pensionärerna är utan jämförelse de ca 20 000 s.k. undantagandepensionärerna. Det var de som vid ATP:s införande begärde undantag från ATP. De får självfallet ingen tilläggspension, eftersom de begärt att ej få delta och ej betalat avgifterna. Många gjorde detta undantagande före 1969, då pensionstillskottet infördes. Även deras fruar var t.o.m. förra året diskriminerade och fick inte något pensionstillskott, men sedan dess, efter nära 20 år, har de fått rätt till detta — något som andra hemmafruar, som inte heller har förvärvsarbetat eller betalat in ATP-avgift, har fått hela tiden sedan 1969. Det upplevs som en orättvisa för dessa svenskar när utlänningar endast behöver ha bott fem år här för att bli pensionärer och få grundpension och pensionstillskott — som jag tycker att de skall få. Men jag menar att detta är att behandla människor olika, och jag tycker att alla människor skall behandlas lika. Det är en fläck på välfärdssamhället att en liten grupp gamla människor skall undanhållas t.o.m. den mest grundläggande ekonomiska trygghet. Jag yrkar bifall till reservation 7. Sedan kommer en grupp reservationer angående retroaktivitet av ATP grundande vårdår, dvs. vård under längre tid av barn under tre år. Detta gäller framför allt kvinnor. Det berör ytterst få män. De som har haft barn och varit hemma — jag är själv ett exempel, jag har sex barn och har varit hemma något år extra för varje barn — har ingen chans att nå upp till 30 års ATP. Många låginkomsttagare blir mycket hårt drabbade av detta. De har låg ATP och dessutom inte tillräckligt många år. Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 10 och 9 i nu nämnd ordning, men i första hand till vår egen reservation. Tack för ordet!

Herr talman! Vi behandlar nu i afton budgetpropositionens anslag vad gäller vårdbidrag för handikappade barn, barnpensioner, folkpensioner med handikappersättning och vissa yrkesskadeersättningar. Sammanlagt är dessa anslag uppe i 59 062 500 000 kr., alltså närmare 60 miljarder kronor för ett budgetår. Pensionerna och övriga förmåner är värdesäkrade genom att basbeloppet beräknas utifrån utvecklingen av konsumentprisindex. Basbeloppet för 1989, alltså innevarande år, har fastställts till 27 900 kronor. Pensionerna liksom andra basbeloppsanknutna förmåner kommer därigenom att i år öka med drygt 8 Zo jämfört med 1988 års ersättningar. Folkpensionernas grundbelopp kommer härmed att i år uppgå till närmare 27 000 kr. för en ensam pensionär och till närmare 44 000 kr. för ett pensionärspar. Till detta kommer pensionstillskott för den som saknar eller har låg ATP. Pensionstillskottet kan uppgå till ca 14000 kr. för en ålderspensionär i år. Till denna s.k. grundtrygghet för pensionärer skall också räknas det kommunala bostadstillägget liksom extra skatteavdrag. Delegationen för social forskning har nyligen i en undersökning gjort en internationell jämförelse av pensionärernas ekonomiska villkor. Undersökningen visar att Sverige är ett av de länder som ger den bästa grundtryggheten. Tillsammans med Norge ligger vi allra bäst till vid denna jämförelse. Hela Västeuropa plus USA, Canada, Nya Zeeland och Australien ingår i denna undersökning. I några motioner och reservationer till detta betänkande förespråkas nu en höjning av folkpensionen och dess grundbelopp samt av pensionstillskottet. Jag vill här framhålla att varje höjning av grundbeloppet medför en avsevärd framtida merkostnad bl.a. beroende på det stora antalet pensionärer. Med det basbelopp som gällde 1988 skulle en höjning med enbart en procentenhet ha kostat ca 500 milj.kr. Som skäl för den här stora ekonomiska satsningen anges att grundtryggheten skulle stärkas och att vi skulle utjämna orättvisorna. Men detta är inte riktigt sant, för en höjning av folkpensionens grundbelopp har i sig ingen utjämnande effekt. Folkpensionen utgår med samma belopp till alla pensionärer, oavsett storleken på ATP eller eventuell tjänstepension. När det gäller att motverka de orättvisor som kan uppstå beroende på marginaleffekterna i vårt pensionssystem är en höjning av grundpensionen inte heller någon verksam metod, under förutsättning att man vill behålla skattefriheten för den som har endast folkpension och pensionstillskott. Varje höjning av de förmånerna medför nämligen att en avtrappning på det extra skatteavdraget måste förskjutas uppåt i inkomstklasserna, om inte ännu kraftigare marginaleffekter skall uppstå. Detsamma gäller för det kommunala bostadstillägget. Nu är uppfattningarna litet olika hos de två partier som förespråkar en höjning av grundpensionen. Vad jag förstod av centerpartiet är de villiga att ta bort de generösa bestämmelserna i skattehänseende, och vi visste redan tidigare att centerpartiet heller inte har så starka känslor för det kommunala bostadstillägget. När man lyssnade på Margö Ingvardsson framgick det emellertid att vpk förutsätter att såväl den särskilda skattebestämmelsen som det kommunala bostadstillägget skall vara kvar. Båda dessa frågor är dessutom föremål för utredningar. Förändringen av grundpensionen t.ex. ligger inom ramen för pensionsberedningens arbete. Marginaleffekterna i skattesystemet är det klart uttalat att inkomstskatteutredningen särskilt skall titta på. Flera av de övriga motioner som vi behandlar i detta betänkande berör också pensionsberedningens utredningsuppdrag. Det gäller pensionsålder och pensionstillskott. Där kommer även undantagandepensionärernas pensionstillskott, som man här har talat om, in. Pensionsberedningen skall på riksdagens uppdrag undersöka verkningarna av att ha ställt sig utanför ATP. Eftersom riksdagen har fattat ett särskilt beslut om detta finner jag Rune Backlunds förslag, att vi nu skall fatta ett beslut och frångå vårt tidigare ställningstagande, litet svårt att genomföra. I pensionsberedningens uppdrag ingår också, vilket det finns motioner om, pensionspoäng och poängår. I det sammanhanget kommer vi alltså att beröra de 15 och 30 åren. Vi har också tidigare här i riksdagen uttalat vår uppfattning om den bestämmelsen. Vi har med anledning av dessa motioner i betänkandet hänvisat till pensionsberedningens direktiv och pensionsberedningens pågående arbete. Dock vill jag säga några ord om en av motionerna som handlar om pensionstillskott, nämligen motion Sf327, som är skriven av Sten Östlund och Kjell Nilsson. De tar upp förhållandet att förtidspensionärerna får sänkta pensionsförmåner vid ålderspension. Utskottet anser att det finns skäl för pensionsberedningen att närmare undersöka motionärernas förslag till ändring i detta avseende, och vi föreslår därför att den motionen överlämnas till pensionsberedningen.

Det är den kommitténs huvuduppgift att särskilt kartlägga och analysera de insatser som görs inom socialtjänsten samt för habilitering och rehabilitering. Utgångspunkten skall också vara situationen för barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionshinder samt situationen för de små och mindre kända handikappgrupperna. Jag menar att vi därigenom får en rejäl genomgång och redovisning av vilka förmåner och rättigheter som de handikappade har möjlighet att ta sig till godo. När vi diskuterar förändringar och förbättringar, som vi ju alla är eniga om att vi skall göra, är det värdefullt att till grund för detta förändringsarbete ha en faktaredovisning. Vi i utskottsmajoriteten menar att det kan vara av stort värde att avvakta denna utrednings resultat innan vi går vidare och gör några förändringar. Så skall jag säga några ord om vårdbidraget för handikappade barn och därmed sammanhängande förmåner. Vårdbidrag utgår till föräldrar som vårdar barn under 16 år, barn som behöver särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom eller handikapp. Även merkostnader på grund av sjukdomen eller handikappet skall i det sammanhanget beaktas. Vårdbidraget har tre nivåer, nämligen hel, halv eller en fjärdedels förtidspension och innefattar även rätt till pensionstillskott. Vårdbidraget är skattepliktigt och därmed en pensionsgrundande inkomst för den förälder som uppbär vårdbidraget. Av vårdbidraget kan dock en viss del bestämmas som ersättning för merkostnader. Denna förändring genomfördes för några år sedan, eftersom man ansåg det rimligt att de merkostnader som ofta är förknippade med denna vård inte skulle beskattas. Det var därför rimligt att till en särskild ersättning utskilja den del som kan uppskattas som merkostnad. I och med att kostnadsersättningen är skattefri utgör den inte heller grund för rätt till pension eller pensionspoäng. Detta är en ofrånkomlig följd av att vi numera har en särskild skattefri merkostnadsdel i vårdbidraget. Alternativet att, som folkpartiet vill, göra denna ersättning ATP-grundande innebär en återgång till de tidigare reglerna. Hela vårdbidraget skulle då bli skattepliktigt och alltså vara en ersättning för merarbete. ATP-grundande är ju arbetsinkomst och ersättning för bortfallen arbetsförtjänst. Det är orimligt att en ersättning för fördyrade levnadsomkostnader skall vara ATP-grundande. Linjerna måste här vara klara — vi måste tala om inkomst av arbete eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vi har nu i kväll liksom under förmiddagen fått lyssna till folkpartiets tal om socialdemokraternas ointresse för handikappade, att det under socialdemokratisk tid över huvud taget inte finns något hopp för handikappade att få det bättre i vårt samhälle, i vårt Sverige. Jag vill säga till Barbro Sandberg att jaginte känner igen mig, om jag tänker tillbaka under åren. Man får inte vara helt historielös när man uttalar en sådan uppfattning. Under de sex borgerliga åren fanns det en utredning om ett bättre bilstöd till handikappade, en utredning som låg i regeringskansliet utan att man över huvud taget intresserade sig för den. Så snart ni kom i opposition igen lade ni fram motioner här i riksdagen om att just detta förslag omedelbart skulle tas fram till ett beslut. Det föreslagna stödet kostade ungefär 70 milj.kr. om året, om jag minns rätt. Förslaget hade utdömts på flera håll. Vi omarbetade det och fick ett förslag och ett beslut som nu gäller. Kostnaden uppgår till drygt 250 milj.kr. Detta bidrag är nu så generöst utformat att det inte är förknippat med tvång att vara i arbete eller att studera, utan man kan få bidraget därför att man är handikappad och behöver en bil. Det kan också utgå till föräldrar till handikappade barn. Det har visat sig att de anslagna pengarna inte alls räcker, trots att det är fråga om en flerdubbling av vad det av folkpartiet omhuldade förslaget skulle ha kostat. Kostnaderna kommer alldeles säkert att uppgå till 400 milj.kr. eller mer under detta år. Vi har nu ett förslag om ytterligare medel till bilstödet. Detta var en jämförelse. Vi har nyligen på handikappsidan avslutat rehabiliteringsberedningen. Dess betänkande, Tidig och samordnad rehabilitering, är nu ute på remiss. Jag talade tidigare om den kommitté som skall se över och kartlägga samhällets stöd. Detta var ett axplock av vad som under senare år har förekommit på den här sidan. Jag tycker att folkpartiet litet grand skulle tänka över vad som har hänt, innan man går ut och säger att det är folkpartiet som är garanten för att de handikappade skall få en dräglig tillvaro i vårt land. Herr talman! Jag avslutar med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! När det gäller Ingegerd Elms kommentarer om höjningen av grundpensionen vill jag säga att hon inte tycks ha förstått var problemen finns. För att kompensera dem som har låg ATP eller saknar ATP har vi infört olika typer av system som skall bättra på grundpensionen. Vi har infört pensionstillskott, KBT och särskilda skatteregler. När vi höjer folkpensionen kan det, som jag sade i mitt inledningsanförande, inträffa — det har det gjort vid flera tillfällen — att slutresultatet i själva verket blir att man får mindre pengar att röra sig med netto, och det beror på det komplicerade regelsystemet, där KBT kommer in genom skattereglerna. Frågan är vad vi då har vunnit, när vi vill försöka förbättra situationen för de pensionärer som har låg pension. I det sammanhanget lanserar vi då tanken att man skulle kunna sammanföra systemen: Låt oss ta de pengar som går ut inom KBT eller som i dag används för att åstadkomma förmånliga skatteregler och sammanföra dem till en större grundpension, så att vi skapar en ordentlig pension för dem som antingen står utanför ATP-systemet eller har en mycket låg andel av ATP-inkomster i sin pension. På det sättet skulle vi kunna normalisera övriga inkomster som rör pensionärerna, så att vi får en enklare hantering av pensionärerna i skattesystemet. Det vill vi att man i pensionsberedningen och i inkomstskatteutredningen skall titta litet närmare på. Det är ett sätt att lösa ett problem som vi uppenbarligen har inom ramen för pensionssystemet. När det gäller undantagandepensionärerna återkom Ingegerd Elm till att det skall komma ett resultat till sommaren. Vi har aldrig varit speciellt intresserade av den undersökningen. Vi har i flera år hävdat att vi inte behöver mer undersökande och utvärderande av den gruppen. Vad vi efterlyser är att man i rättvisans namn fattar ett principbeslut, som innebär att även de pensionärerna tillförsäkras pensionstillskott eller samma villkor inom ett system där vi satsar på en grundpension, om vi övergår till ett sådant. Därför tycker vi inte att det finns någon anledning att invänta den undersökningen. Vi är som sagt inte speciellt intresserade av den. För dem som vill förhala och förskjuta handläggningen av den här frågan är det naturligtvis alltid bra att kunna hänvisa till att det pågår någonting, som kanske i sig inte för saken framåt — den majoritet som var anhängare av förslaget om den här undersökningen utlovade ju inte i samband med det att man verkligen skulle föreslå några åtgärder. Något sådant löfte tycks inte det beslutet ha inneburit.